Fru talman! Ingvar Carlsson ger inget besked om hur han ser på hanteringen av den eventuella kris som regeringen kan hamnaii. Det är litet förvånande mot bakgrund av att hela den här nyvalsdiskussionen ju faktiskt drogs i gång av ledande socialdemokrater — dels Ingvar Carlssons bänkkamrat, finansminister Kjell-Olof Feldt, dels partisekreteraren Bo Toresson. Bägge två har varit ute och talat om nyval, Bo Toresson allra tydligast. Kjell-Olof Feldt antydde bara denna möjlighet, men Bo Toresson har alldeles tydligt sagt att det skulle bli nyval. Och det är naturligtvis det rimliga när man befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation — att inte gå in i ett skede av stor ovisshet utan i stället satsa på ett snabbt nyval för att vi snabbt skall kunna få en annan riksdag och en annan regering. Men mot bakgrund av att Ingvar Carlsson inte är beredd att ge några besked på den här punkten — och jag förmodar därmed inte heller några andra socialdemokrater — vill jag ändå fråga Lars Werner och Claes Roxbergh hur ni ser på detta. Är det er uppfattning att vi nu skall gå till folket och ge folket chansen att säga sin mening, eller har ni någon annan uppfattning om hur den här eventuella krisen skall klaras? Ingvar Carlsson talade i sitt inledningsanförande engagerat om den fulla sysselsättningen. Det råder ingen som helst oenighet mellan oss på den punkten. Men om man värnar om den fulla sysselsättningen, så är det bra konstigt att lägga fram ett ekonomisk-politiskt paket som i själva verket riskerar den fulla sysselsättningen därför att man angriper symptomen i stället för att angripa de grundläggande problemen — och dessutom att leda in landet i en regeringskris. Ni vet ju mycket väl inom regeringen på vilka villkor ni regerar landet. Vi har en minoritetsregering som är beroende av samarbete med partier här i riksdagen, och regeringen har den förmånliga positionen att det finns fem partier att välja på. Men regeringen valde att inte samarbeta med något parti, den valde att gå fram med ett förslag som var sådant att vem som helst hade kunnat tänka ut i förväg att det var oacceptabelt för alla andra partier. Sedan ställer regeringen kabinettsfråga på detta. Det är regeringen och ingen annan som har ansvar för den regeringskris som nu är i antågande. När det gäller tidsplanen var det i själva verket på det sättet att regeringen, vilket vi har varit inne på tidigare, avstod från att föreslå någon ekonomisk politik i budgetpropositionen och tvingade oppositionspartierna att först visa sina kort. Oppositionspartierna var tvungna att göra det redan den 25 januari. Regeringen kunde alltså studera alla oppositionspartiers alternativ innan den själv lade fast politiken, vilket gav regeringen en alldeles exceptionell möjlighet att anpassa politiken på ett sådant sätt att den kunde gå igenom här i riksdagen. Men till detta har regeringen alltså inte tagit någon som helst hänsyn. Som jag sade i mitt inledningsanförande är min bedömning att svensk ekonomi inte befinner sig i kris men att det finns en hel del hot som kan leda till en krissituation, kanske 1991, om man nu inte tar itu med problemen utan bara symtomen. Det märkliga är emellertid att trots att vi har denna kritiska situation och trots att vi som regeringen framhåller i finansplanen och som Ingvar Carlsson sade från den här talarstolen häromdagen har nått en kritisk punkt, så föreslår regeringen att vi skall genomföra dyra reformer. Vi skall förlänga semestern, och vi skall bygga ut föräldraförsäkringen. Jag säger inte att det i och för sig inte skulle kunna vara önskvärt att genomföra dessa reformer om vi hade råd. Men i detta läge, när vi befinner oss vid en kritisk punkt då det behövs en finanspolitisk åtstramning och då det är brist på arbetskraft ute på arbetsmarknaden, är det faktiskt oförsvarligt att ovanpå världens redan längsta semester lägga på ytterligare dagar och att ovanpå världens mest generösa föräldraförsäkring lägga på ytterligare förmåner. Det är som om vi levde i något slags Shangri-la, där man har råd att göra precis vad som helst. Men vi gör inte det, vi lever i en ekonomi i kris, och då är det faktiskt oacceptabelt att lägga fram den typen av förslag. Samtidigt som vi gör det, håller vi på att avveckla kärnkraft i förtid i Sverige. Utan att det egentligen finns några som helst motiveringar för det skall vi stänga av kärnkraftverk och dra på oss jättelika samhällsekonomiska kostnader på 90-talet. Inte heller det har vi råd med. Vad vi däremot måste göra är att reformera den offentliga sektorn. Detta har man från regeringshåll talat om under mycket lång tid. Civilministrar har kommit och gått. De har hållit ungefär samma tal och skrivit samma artiklar under — vid det här laget — åtta år, men ingenting har hänt. När den förra civilministern lämnade sitt arbete sade Kjell-Olof Feldt som en liten klackspark åt honom på vägen att det nu var dags att inleda förändringsarbetet inom den offentliga sektorn. Men det har inte hjälpt, trots att det kom en ny man på civilministerposten. Nu behövs det en annorlunda politik. Även i den politiken spelar skattereformen en stor och viktig roll. Och jag kan försäkra Ingvar Carlsson om att jag kommer att arbeta för att denna skattereform skall genomföras oavsett vilken regering som Sverige har. Men vad som dessutom behövs för att vi skall få ordning på Sverige är att populismen, som har gjort allt större insteg i svensk politisk debatt, får vika för rationaliteten. Vi behöver rationella politiska lösningar på 90-talet för att klara Sveriges ekonomiska och politiska problem.

Fru talman! Debatten tycks ha avtagit, och i slutrepliken skall man ju inte lägga in ny ammunition. Men det är klart att jag hade väntat mig något litet svar. Vi i centern har presenterat ett heltäckande finanspolitiskt program som har remitterats till finansutskottet. Det innebär åtstramning genom ökat sparande, återhållsamhet med offentliga utgifter och nya reformer. Då måste man vara beredd att diskutera allt, även delar av skattereformen, vill jag tilllägga — punktskatter på miljöskadliga energiråvaror och införande av miljöavgifter på svavel och klor. Skattereformen måste få en rättvis fördelning. Det är nämligen avgörande för det här landets kommande ekonomiska framtid om man kan skapa den trovärdighet ur fördelningssynpunkt och stabilise ringssynpunkt som krävs för att häva den ekonomiska krisen. Alltså krävs det återhållsamhet vid beskattningen av nödvändig konsumtion — det handlar om boendet, maten och energin direkt till hushållen.

Vårt långsiktiga alternativ är en grundpension med en avsevärd höjning av nivån. Möjligheter för flyktingar och invandrare att snabbt komma ut i arbete är en annan viktig fråga. I detta läge får man naturligtvis inte bedriva den ekonomiska politiken på ett sådant sätt att man kör in i en återvändsgränd och bryter upp gamla strukturer. Den svenska modellen har sina fel, och den hanteras inte alltid ansvarsfullt. Men det är farligt att kasta allt på sophögen. Det är därför viktigt att man håller fast vid fria förhandlingar med samhällsansvar. Men detta förutsätter att det i grunden finns en trovärdig stabiliseringspolitik och en förankrad fördelningspolitik, något som människor upplever som rättvist. Det är detta som tyvärr har saknats under senare år. Jag har tidigare i olika artiklar varnat för den situation som vi nu befinner oss i.

Vi har kunnat se en sådan här utveckling i Danmark. Jag tycker bra om Danmark, men jag ser inte Danmark som någon förebild i detta avseende. Jag tycker natuligtvis att det finns anledning att markera, som statsministern har gjort, samling och ansvar. Men i så fall måste arbetsmodellen här i riksdagen förändras. De förslag som oppositionen inte har kunnat påverka i förväg har oppositionen naturligtvis inte någon förpliktelse att ställa sig bakom om de strider mot dess grundläggande värderingar. Jag tror att det är viktigt att vi drar lärdom av den här politiska krisen, alldeles oavsett var den så att säga kommer att landa. Vi i centern kommer att arbeta vidare för en politik som innebär rättvis fördelning. Det menar vi är mer aktuellt i dag än någonsin, eftersom vi i Sverige inte kommer ur den ekonomiska krisen om vi inte hos folkflertalet lyckas förankra vad som är rättvisa. Den skattereform som nu genomförs riskerar att gå om intet, och det är i så fall beroende på att den leder till ökad inflationstakt i stället för en nedväxling när det gäller kostnaderna. Vi är tyvärr på väg i den riktningen. Rättvis fördelning och god miljö är politik som ger en uthållig ekonomisk utveckling, och en sådan politik är vi beredda att stödja.

Fru talman! Den ekologiska krisen vill jag åter föra in i debatten. Det handlar inte om att ha en maximal tillväxt och sedan sätta in reparationsåtgärder efteråt. Vi måste i stället se till att vi driver vårt samhällssystem på ett sådant sätt att allt sker jämlikt naturen och med bibehållande av den ekologiska balansen. Det innebär att vi måste acceptera en lägre tillväxt. Vi måste se på tillväxtens innehåll. Det skulle kunna leda till en stabil ekonomisk och en stabil ekologisk politik. Under 70 och 80-talen har vi i Sverige blivit ganska duktiga på att reparera konsekvenserna. Men vi kan inte hålla på att göra det. Konsekvenserna börjar bli så allvarliga att de inte går att reparera. Det enda är att sätta in åtgärder som gör att vi får ett samhällssystem, en samhällsstruktur och en infrastruktur i balans med naturen. Det är detta det är fråga om. Energipolitik och trafikpolitik är två strategiska frågor i detta sammanhang. Reklam är viktig. Folk säger: Vad i hela friden har reklamen med detta att göra? Ja, som jag sade förut är reklam mycket av motorn i denna utveckling. Det är inte alltid reklam på konsumenternas villkor. Enligt siffror från konsumentverket betalar varje svensk i dag 4 000 kr. om året som reklamkostnader för sina varor. Inte blir det billigare med reklam-TV, utan resultatet blir att kostnaderna övervältras på varorna i stället. Det blir mer än 4 000 kr., förutom att vi kanske får ytterligare en drivkraft på konsumtionen. Sedan till regeringsfrågan. Det är regeringens fel att vi har hamnat i denna situation. Man har valt att driva en viss politik. Man har valt att ställa kabinettsfråga på det som vi har uppe i dag. Det är upp till regeringen att välja i dag. Det är ingen här i dag som har yrkat på misstroendevotum mot regeringen, såvitt jag förstår. Så till Bengt Westerbergs fråga. Vi tror att svenska folket valde oss hit för ett och ett halvt år sedan för att vi skall försöka reda ut den ekonomiska och ekologiska krisen och att inte i första hand gå till nyval. Ett nyval bör vi ha först sedan vi har uttömt alla de parlamentariska möjligheterna. Ett nyval kostar en massa pengar, och det befrämjar inte ekologin. Ett nyval är sista utvägen. Vi i miljöpartiet är inte rädda för nyval, men vi menar att det skall användas som sista metod när de andra metoderna är uttömda. Till slut vill jag ta upp en fråga där jag inte har fått något besked, inte heller inzer Schörling eller Carl Frick. Det var förslaget att riksdagsledamöterna och regeringsledamöterna skulle sänka sina löner med 5 90 för att föregå med gott exempel. Vi står fortfarande fast vid detta förslag, om nu någon vill nappa på det.

Fru talman! Lars Werner började i dag med att raljera med att socialdemokraterna här i kammaren applåderade Ingvar Carlssons anförande. Det är möjligt att Lars Werner inte så ofta får applåder från sitt eget parti. Det brukar vara en del andra yttringar än applåder. Upplysningsvis vill jag säga att applåderna var ett understrykande av det självklara faktum att den socialdemokratiska riksdagsgruppen naturligtvis står bakom förslaget och ger statsministern sitt fulla stöd. Fru talman! Efter arbetsmarknadsutskottets behandling av regeringens proposition om lönestopp föreligger nu två mycket tydliga alternativ för riksdagen att ta ställning till. Mot förslaget från utskottsmajoriteten står den socialdemokratiska reservationen. Vi socialdemokrater föreslår att det åtgärdsprogram som regeringen redovisat för en skärpning av den ekonomiska politiken med bl.a. prisoch hyresstopp, med stopp för höjning av aktieutdelningen, med kommunalt skattestopp och med lönestopp under åren 1990 och 1991 skall genomföras utan dröjsmål. Jag vill inledningsvis understryka att det lönestopp som föreslås för 1990 och 1991 inte är absolut. Det omfattar inte de förhandlingar om 1990 års löner som nu pågår och inte heller fördelningen av s.k. lokala potter, eftersom regeringen och statens prisoch konkurrensverk när särskilda skäl föranleder det skall kunna medge undantag från lönestoppet. Låt mig göra det alldeles klart. Under 1990 skall alla löntagare kunna räkna med löneökningar i nivå med de avtal som träffas på arbetsmarknaden. Det betyder att kommunalarbetarna kan räkna med att få ut de löneökningar som deras förbund träffat avtal för. Lågavlönade sjukvårdsbiträden, dagbarnvårdare och hemtjänstpersonal kommer att få avsevärda reallöneökningar. Vi socialdemokrater föreslår också att de lågavlönades situation särskilt skall uppmärksammas vid prövning av dispens från lönestoppet. Man måste se till att det utrymme som kan komma att finnas för löneökningar under 1991 i första hand skall tillfalla dessa grupper. För att lönestoppet skall kunna fungera väl vill vi införa en bestämmelse om att de förhandlingar om löner som kan leda till beslut om dispens skall kunna föras under obligatorisk medling. Medlarnas slutbud skall sedan underställas regeringen för dispensprövning. I debatten och i utskottsmajoritetens förslag har gjorts gällande att detta skulle vara ett främmande inslag. Det är inte mer ffrämmande än att det anges som en möjlig form av den internationella arbetsorganisationen ILO. Vi har föreslagit att regeringen utarbetar ett förslag om förstärkt medlingsförfarande och återkommer med detta till riksdagen. Vi föreslår dessutom att det i lagförslaget, som skall vara grunden för lönestoppet, även klart skall framgå att stridsåtgärder får vidtas utan hinder av lagen. Det innebär alltså att vi har det fulla förtroendet för parterna på arbetsmarknaden. Vi anser att de skall bära ansvaret för att denna process skall kunna genomföras på ett sätt som bäst gagnar svensk arbetsmarknad. Det är nuets och framtidens välfärdssamhälle som nu står på spel i den omröstning vi här i riksdagen står inför. Vilket är då det alternativ som ställs emot vårt? Det enda oppositionspartierna lyckats enas kring är det enklaste och mest ansvarslösa av allt, nämligen att bara säga nej till regeringens åtgärdsprogram för en nödvändig åtstramning av ekonomin. Som skäl anger man att lönestoppet kommer att vara mest effektivt bara för de löntagare som har fasta löner på inte särskilt hög nivå. Detta motiverar man med att högre tjänstemän på den enskilda sektorn har lättare att komma överens med arbetsgivarna om arrangemang för att kringgå lönestoppet. Vad är det utskottsmajoriteten egentligen insinuerar? Menar ni att stora grupper på ar betsmarknaden inte kan anses ha högre moral än att de är beredda på att försöka kringgå en av Sveriges riksdag stiftad lag? Ni vill inte ens erkänna att inflationens stora förlorare alltid är de svaga grupperna i samhället, de som inte har mycket annat än sin lön och mycket litet av fasta tillgångar som kan skydda dem från inflationens skadeverkningar. Fru talman! Det är i sanning en mycket torftig motivering som utskottsmajoriteten presenterar för det nej som ni nu låter vara er minsta gemensamma nämnare. Inför detta så betydelsefulla avgörande tvingas jag erkänna att jag står häpen och frågande inför hur ledamöter av denna riksdag som utger sig för att representera de svaga grupperna i vårt samhälle kan hamna i detta sällskap av nej-sägare. Hur kan man som medlem av vänsterpartiet kommunisterna gå samman med de övriga oppositionspartierna för att fälla en arbetarregering? Hur kan ni plötsligt blunda för att förslaget om skadestånd vid olovliga stridsåtgärder återfinns i moderaternas motion till riksdagen? Där föreslår de dessutom att ett sådant skadestånd för olovliga stridsåtgärder bör göras permanent och fastställas till maximalt 5 000 kr. Hur kan ni kommunister ställa upp tillsammans med folkpartiet, som i sin motion tar avstånd från ökad semester för 60 90 av löntagarna och från förlängningen av föräldraledigheten? Hur kan ni, samtidigt som ni erkänner att arbetsmarknaden är överhettad, bortse från att de stora vinnarna i denna situation inte finns bland låglönegrupperna? I dag står regeringsmakten på spel. Hur kommer ni att försvara ert handlande inför den svenska arbetarklassen, om ni i denna situation väljer att liera er med moderaterna och fälla en arbetarregering?

Hur kan ni bortse från att i deras budskap är det alltid marknadskrafternas höga visa och privatiseringens lovsång som genljuder? Hur kan ni bortse från att de i sitt idéprogram för 90-talet ”Framtidens idéer” anser att omsorgen om medmänniskor inte gärna kan sträcka sig längre än till den allra närmaste familjekretsen, men att utanför denna skall konkurrensens hårda villkor råda mellan människor? För mig är det även svårbegripligt, och jag känner mig ganska besviken över att finna representanter för miljöpartiet beredda att fälla en regering med vilken ni uppenbarligen har många gemensamma grundläggande intressen. Var är logiken i ert ställningstagande mot lönestoppet? Ni är emot en resursslösande ekonomisk politik, och ni ser gärna att åtstramningen går längre än regeringen förordat. Den socialdemokratiska reservationen innehåller dessutom klara ställningstaganden vad gäller låglönegrupperna. Trots detta väljer ni att gå i en helt annan riktning än den både ni och vi i skrivningarna förordat. Hur kan moderaterna i denna avgörande stund framstå som en lämplig allierad i er betydelsefulla kamp för en bättre miljö? Ni kan omöjligt vara obekanta med att man i de moderata motionerna t.ex. inte kan finna någon som helst oro för kärnkraften. För moderaterna verkar Tjernobyl aldrig ha ägt rum. De anser dessutom att kärnkraften troligtvis skulle kunna drivas inte bara till år 2010 utan även 30 eller 40 år därefter. Vad har miljöpartiet gemensamt med moderaterna, som i sitt idéprogram om framtiden inte med ett ord berör miljöfrågorna? För mig som representant för det socialdemokratiska partiet och sprungen ur fackföreningsrörelsen har det varit av avgörande betydelse vilka som står bakom förslagen. I detta fall är det LO, TCO och SACO, som under överläggningarna på Haga erkänt behovet av att kyla ner ekonomin och förklarat att de var beredda att ta på sig sin del av ansvaret för detta. Hur kan det vara möjligt för ledamöter av Sveriges riksdag som känner sig lierade med löntagarnas organisationer att bortse från att regeringen blev tvungen att lägga sitt förslag till åtstramningspaket därför att Svenska arbetsgivareföreningen vägrade att ta sin del av ansvaret och ställa upp på centrala förhandlingar? Dess handlande har som huvudsyfte att försvaga svensk fackföreningsrörelse. Fru talman! I dag har Sveriges riksdag en stor möjlighet. Vi har chansen att bryta prisoch kostnadsspiralen. Vi har möjlighet att svara mot de krav som arbetsmarknadens parter har. Där finns ett starkt önskemål att vi tar ansvar för landets ekonomiska utveckling, förhindrar att inflationen skenar i väg och står fast vid värnet av den fulla sysselsättningen. Prisstoppet betyder att löntagarnas reallöneförbättringar säkras. Det medför att de avtal som hittills slutits för innevarande år kommer att ge väsentliga tillskott i plånboken; inte bara luft i lönekuvertet utan köpkraft. Hyresstoppet medför en nedbromsning av hyresgästernas kostnadsök Utdelningsstoppet innebär en frysning av kapitalägarnas direktavkastning. Den som i dag stjälper regeringens förslag tar också bort förutsättningarna för köpkraftsförbättringar. Då faller prisstoppet, hyresstoppet och utdelningsstoppet, som är nödvändiga för att hålla priserna i schack. Ett nederlag för regeringen hotar alltså välfärden och en rättvis fördelningspolitik. Det gäller också fler viktiga frågor: — Den sjätte semesterveckan för alla fördröjs och kommer kanske aldrig att genomföras. — Förlängningen av föräldraförsäkringen hotas på samma sätt. —- Det ambitiösa arbetet för en bättre arbetsmiljö avstannar. — Arbetslivsfondens arbete — där det kommer att finnas 15 miljarder för att förhindra utslitning och utslagning — kan komma att försenas. — Räntehöjningar hotar att slå igenom, vilket blir ett slag mot hyresgästerna och näringslivets investeringar. Den som röstar mot regeringens förslag ställer sig i praktiken på samma sida som den politiska högern, som i sin motion hävdar att parterna ”själva bär ansvaret för konsekvenserna av alltför stora löneökningar — arbetslöshet, konkurser och företagsnedläggelser kan bli följden”. Det är den politik som i Storbritannien och en del andra länder i Europa lett till arbetslöshet på 10 96, nedrustning av den sociala välfärden och nedmontering av den offentliga sektorn. Det förslag som vi nu skall ta ställning till skall gälla under en begränsad tid. Det innebär att vi under ett par års tid får möjlighet att växla ned prisoch löneökningstakten. Efter denna period skall parterna på arbetsmarknaden åter ta det fulla ansvaret för lönebildningen. Tar vi inte den möjligheten, är det kvinnorna, de lågavlönade och de sämst ställda som får bära bördorna. Med dessa ord, fru talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till arbetsmarknadsutskottets betänkande och samtidigt uppmana medlemmarna i Sveriges riksdag att i denna för Sveriges framtid så betydelsefulla stund besinna sitt ansvar för vårt samhälles utveckling och för vårt folks framtida trygghet och välfärd.

Fru talman! Jag vill inte ingående svara på Lars Ulanders angrepp på miljöpartiets ståndpunkter. De framgick tydligt av Claes Roxberghs tal, och Per Gahrton kommer säkert att svara på angreppet. Jag vill bara läsa upp en mening ur vår reservation till betänkandet: ”De kortsiktiga 'stoppåtgärder” regeringen föreslår kan bara bli meningsfulla om de sätts in i ett långsiktigt perspektiv av miljöinriktad åtstramning.” Det borde räcka som svar. Fru talman! Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp har av sina väljare fått mandat att föra en ”grön” politik i riksdagen — detta för att bryta den period av förödande antiekologisk tillväxtekonomi som nu, efter några hundra års allt snabbare celldelning världen över, visar starka tecken på förfall. Ett träd växer, åldras och dör, en människa likaså. Nya träd, nya människor tar vid. En ekonomi som växer genom att förbruka alltmer råvaror och energi åldras obönhörligt och dör utan att någon avkomma eller någon likadan ekonomi kan ta vid, eftersom förutsättningarna inte längre finns — de är förbrukade. Kanske finns det vid det laget varken träd eller människor på jorden, eftersom grunden även för deras existens är förödd. Låt oss ett ögonblick se på skillnaden mellan trädets, människans och ekonomins växt. Trädet har inga möjligheter att välja liv. Det är helt beroende av samspelet mellan växtplatsens jordmån, klimat och djuroch växtliv. Människan har fått helt andra möjligheter att bruka och missbruka. Våra rötter är av psykisk art men håller oss ändå i sitt fasta grepp och påverkar vårt tänkande och handlande, som i sin tur långsamt återverkar på våra rötter. Vi har uppfunnit verktyg, som förstorar sinnen och makt så till den milda grad att vi tror oss kunna behärska allt, t.o.m. den natur ur vilken vi vuxit fram. Vårt primitiva och olyckliga val har blivit att behärska och härska, och den stora sorgen har för många blivit att vi inte kan leva i evighet, evigt rikare, evigt mäktigare. Vi dör — och lämnar efter oss barn, egna eller andras, som kanske har lärt sig något, men som får överta en fattigare värld. Alla vi som har fått någon som helst makt måste finna nya ekonomiska regler i de fyra solidariteternas namn. Vid det här laget känner ni väl alla till de fyra solidariteterna, eller hur? Det är solidaritet gentemot framtida generationer, mot naturen, mot världens fattiga länder och mot de sämst ställda i vårt eget land. Vi måste helt förnya vårt ekonomiska tänkande för att själva kunna leva ett andligen och lekamligen värdigt liv. När regeringen sent omsider finner att lönespiralen hotar att underminera dess stolta samhällsbyggnad, försöker den säga stopp. De som ligger sämst till vill komma i kapp och kräver att spiralen skall snurra vidare. Då föreslår regeringen ett strejkförbud — med ångervecka — ett prisstopp och andra åtgärder. Marken under arbetarpartiet börjar gunga; arbetarna vill ha kvar sin möjlighet att säga ifrån utan risk för att dömas som kriminella. Små människor och försvarslös natur har i tillväxtekonomin inget värde utom som produktionsenheter, energioch råvarukällor. Vi anser, som statsministern, att påtvingad arbetslöshet är skadlig för dem som drabbas och för deras familjer. Arbetslöshet skapar också problem i samhället. Därför skall arbetslösheten hållas nere. Nu väntar oss alla stora arbetsuppgifter för att vrida utvecklingen rätt igen. Det är uppgifter som måste lösas för samtidens och framtidens skull, uppgifter inom alla sektorer av vårt samhälle för att trygga och förbättra livsförutsättningarna för oss här i Sverige nu och framöver och för våra medmänniskor i andra länder, uppgifter för att trygga en ekologiskt, ekonomiskt och socialt realistisk framtid för oss alla. Vi behöver stoppa den snurrande spiralen, men det får inte ske på de sämst ställdas bekostnad. Vi behöver en ekonomi som tar hänsyn till grundläggande livsvillkor i första hand, till överflöd i andra hand — men det är ett överflöd som är en illusion, eftersom världens växande befolkning inte har fått sitt. Men det är inte en lätt uppgift att vända en jättelik, dieseldriven långtradare i den dubbla krisens återvändsgränd, som blir allt trängre. Ingen servostyrning har den heller. Det behövs många backningar och framåtkörningar för att nå den inte särskilt breda vägen, men som i alla fall når längre in i framtiden och in i ett rikare och mer levande landskap — där vi naturligtvis inte heller kör med diesel. Vi känner oss stolta när vi tänker på den tid då Sverige räknades som föregångsland, då den svenska modellen väckte beundran. Nog skall vi med förenade krafter kunna bli ett föregångsland igen. Vi har bättre förutsättningar än många andra länder, och skam den som inte använder de förutsättningar som finns! Visst behöver vi en åtstramning nu; det är självklart att den köpfest som fått rulla på inte kan vara i all evighet. Notan kommer. Vi behöver nu först och främst en långsiktig ekonomisk åtstramning med ”ekologiska” förtecken, inte korta inbromsningar, som snart ger nya möjligheter till accelererande köpfester. I vår motion till förslaget om allmänt lönestopp ger vi flera exempel på sådana långsiktiga åtstramningar, som samtidigt för oss en bit på vägini ett ekologiskt mera balanserat samhälle, just ett samhälle av den modell som nu så påtagligt behövs världen över. I det samhället har vi ett annat skattesystem, där råvaror och energi beskattas mer och arbete mindre än i dag. Det innebär att människor får större värde i samhällsprocessen, och det innebär att återanvändning får status gentemot förbrukning och slöseri. Det betyder att miljön kan skonas, återställas och förbättras. Det vill de flesta människor redan i dag, även till priset av förenklade levnadsvanor — det visar flera opinionsundersökningar. De flesta människor förstår att miljöförbättringar betyder höjd livskvalitet och minskad sårbarhet. De förstår vad som ligger i ordspråket: När det sista trädet dött kan du äta dina pengar. I vårt framtidssamhälle har vi också återskapat den snedvridna balansen mellan stad och land, som gör att oersättliga kultur-, miljöoch människovärden går förlorade. Utarmningen av glesbygden är ju ännu en yttring av storskalighetens falska välsignelser. I arbetet med att återskapa den här balansen kan datatekniken ge en utomordentlig hjälp, så kom inte och säg att vi är teknikfientliga! En kollega till mig påstår att jag får en sådan härlig malmklang i stämman när jag blir arg. Arg kan jag inte bli på kommando. Men jag blir arg när jag tänker på hur vi genom en felaktig ekonomisk politik förstör det dyrbaraste som är oss anförtrott: mark, luft och vatten som är grundvalen för vårt liv, och när vi hunsar med de små människorna, som bär upp samhället. Härmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 24 om allmänt lönestopp.

Herr talman! Miljöpartiet vill ju ha en grön åtstramning. Vi har i diskussioner erbjudit partiet en rad åtgärder som vi tycker är bra och som skulle kunna förbättra miljön. Miljöpartisterna har vägrat att gå med på förslagen. Nu tänker miljöpartiet de gröna tillsammans med den övriga oppositionen fälla regeringen. Vad har då miljöpartiet vunnit med det här? Är det en seger för miljön, eller har man försuttit sin chans att vrida politiken i den riktning som man önskar? På vilket sätt kommer den ekonomiska och politiska krisen som följer i spåren av regeringens avgång att gagna miljön? Miljöpartiet de gröna missar ett tillfälle att göra en avgörande insats i svensk politik. Kanske är det den sista chansen som partiet får. När Anna Horn af Rantzien höll sitt filosofiska tal hamnade hon väl på sätt och vis i ett vakuum. Med en viss stringens sade hon att arbetarnas stridsrätt släpper hon inte. Herr talman! Man måste faktiskt läsa handlingarna, innan man för en debatt. Vi har ju gjort alldeles klart vad det är fråga om. Till betänkandet har det fogats en lagtext där det står: Stridsåtgärder får vidtagas utan hinder av denna lag. Och så går man upp i falsett och säger att detta är förskräckligt. När det gäller det som Anna Horn af Rantzien sedan tog upp blev det nästan värre. Hon sade att regeringens förslag om lönestopp är bedrövligt. Dessutom sade hon att man aldrig kan gå med på att de sämst ställda skall betala. I miljöpartiets egen motivreservation till betänkandet står det emellertid följande: ”Inom ramen för en sådan långsiktig åtstramning hade utskottet kunnat godta ett lönestopp som en tillfälligt nedkylande åtgärd under förutsättning att de lägst avlönade inte drabbades.” Det var synd att Anna Horn af Rantzien inte läste vår reservation. Där står det nämligen alldeles klart: ”Lönestoppet under åren 1990 och 1991 är enligt lagförslaget inte absolut. Som självklara undantag anges i propositionen löneökningar som följd av ännu inte slutförda förhandlingar om 1990 års löner och icke fördelade s.k. lokala potter. I propositionen ges ytterligare exempel på undantagsmöjligheter. Till dessa anser utskottet det väsentligt att infoga att man vid dispensprövningen från lönestoppet ser till att det utrymme som kan komma att finnas för löneökningar under år 1991 i första hand tillfaller lågavlönade.” Att döma av Anna Horn af Rantziens hela resonemang skulle miljöpartisterna vid den kommande voteringen utan vidare kunna resa sig upp och instämma i mitt förslag om att rösta på den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag skall inte bli långrandig. Vi måste så småningom komma till arbetsdagens slut. Flera andra kommer också att tala för vår inställning, men jag vill nämna att vi har ett åtstramningspaket på 40 miljarder kronor vi vill skjuta på höginkomsttagarnas marginalskattesänkning, stoppa NEX när det gäller kol och olja, och vi vill ha skatt på uran och på miljöutsläpp. Detta är några av de långsiktiga åtstramningsåtgärder som vi vill se vidtagna.

Herr talman! Alla i och utanför kammaren är medvetna om att denna debatt är speciell. Sällan har väl så mycket uppmärksamhet riktats mot en debatt och mot riksdagen som just i dag. På det sättet kan man ju säga att talmannens önskan om att parlamentet skall stå i centrum har uppfyllts på ett alldeles särskilt sätt. Jag står här som förste talesman för utskottsmajoriteten, vilken avstyrker såväl regeringens förslag som motion 1989/90:A22 av Lars Ulander. Jag tror att det är viktigt att verkligen se vad det är för förslag som regeringen har lagt fram. Dessa förslags innehåll och konsekvenser är orsaken till att vi i moderata samlingspartiet klart avvisar proposition 95 samt motionen av utskottets egen ordförande, Lars Ulander. Jag måste, herr talman, säga att jag blev både förvånad och upprörd när jag under de närmast kaotiska förhållanden som regeringen valde att skapa för riksdagens ledamöter förra torsdagen tog del av regeringens ”paket”. Regeringens förslag till s.k. lönestopp innebär nämligen en total statlig reglering av alla löner. Samtidigt lade regeringen också fram förslag om att alla priser, hyror och aktieutdelningar skall regleras av staten. Om regeringens förslag skulle godkännas av kammaren kommer det, som har framgått av flera tidigare inlägg, att innebära den mest långtgående statliga reglering som Sverige har haft under fredstid. Över hela världen avvecklas de socialistiska kommandoekonomierna. Men den socialdemokratiska regeringen i Sverige går rakt motsatt väg. Socialdemokraterna i Sverige vill införa en mycket omfattande socialistisk kontrollapparat. Detta är självfallet, från våra utgångspunkter, helt oacceptabelt. För oss moderater är det nödvändigt att slå vakt om en fungerande marknadsekonomi. Oaktat att marknadsekonomin kan kritiseras — ibland framställs den spefullt, inte minst av Lars Ulander här i dag — har den i de flesta länder skapat välstånd, medan planekonomierna har skapat ekonomisk och social misär. Herr talman! Jag tycker att bilderna från öststaterna vittnar ganska entydigt om detta. Ett genomförande av regeringens förslag skulle innebära att marknadens funktion skulle störas allvarligt. Vi skulle ackumulera ett antal inflationsdrivande krafter, som när vi släppte på det här stoppet skulle få full kraft. Förmodligen skulle det bli en våldsam ökning av inflationen. Vi kommer inte att kunna lagstifta mot inflationen. Ingen regeringsmakt har kunnat göra det tidigare. Felet är ju att regeringens politik inte angriper de underliggande problemen. De aktuella förslagen är ju snarast ett utslag av verklighetsflykt. Regeringen försöker genom lagar och regleringar dölja det verkliga läget för sig själv och framför allt för löntagarna och folk i största allmänhet. Löne-, prisoch hyresstopp har på sin höjd en kortsiktig verkan. När stoppen hävs finns de ackumulerade kraven kvar. Man släpper loss krafter som man inte förmår att tygla. Två gånger tidigare under det socialdemokratiska regeringsinnehavet har regeringen tillgripit allmänt prisstopp. En gång tidigare har vi fått se effekterna av utdelningsstopp och hyresstopp. Erfarenheterna är entydiga: prisstopp hjälper inte. Efteråt har regeringens ledande företrädare förklarat att prisstopp inte är bra, det är inte ett instrument som skall användas i framtiden. Likväl kommer nu regeringen åter tillbaka med den gamla verkningslösa medicinen. Vilka är bevekelsegrunderna för att medicinera sig själv och nationen med mediciner som man gång på gång har deklarerat är verkningslösa? Är det att rensa i gamla medicinskåp? Det finns effektivare och förmodligen bättre sätt än att ordinera gammal medicin åt patienter som verkligen är i behov av kurativ terapi. Herr talman! Regeringens förslag till allmänt lönestopp är det tydligaste exemplet på felaktig statlig regleringspolitik i hela detta paket. Lönebildningen är en del av den allmänna prisbildningen i en fri marknadsekonomi, och den fria marknadsekonomin bekänner sig moderata samlingspartiet till — liksom, hoppas jag, folkpartiet och centerpartiet. Löntagarorganisationernas roll är att pressa upp lönerna till en nivå som svarar mot någon form av marginell produktivitet. Går man längre uppstår inflation eller arbetslöshet, beroende på den ekonomiska politikens inriktning. Det är därför både från principiella utgångspunkter och från praktiska erfarenheter som vi moderater avvisar tanken på en statlig inkomstpolitik. Vi menar att det måste finnas en klar arbetsfördelning mellan den politiska makten och arbetsmarknadens parter. Regering och riksdag bör i god tid redovisa sin uppfattning om det samhällsekonomiska läget och klargöra vilka ekonomisk-politiska förutsättningar som kommer att gälla. Aktörerna på marknaden skall veta att lönebildningen är en uppgift för dem, och de måste själva ta sitt ansvar. Tar de inte sitt ansvar utan överskrider ramarna, då väntar konkurser, företagsnedläggelser och — det har vi finansministerns eget ord på — ”arbetslöshetens stålbad”, om arbetslöshetsnivån blir för hög. Genom att regeringen nu ingriper med regleringar, kommer allmänheten och arbetsmarknadens parter att förvänta sig att regeringar också i framtiden skall ingripa. Då kommer de knappast längre att ha något motiv för återhållsamhet — på något sätt kommer ju alltid regeringsmakten att städa upp efter dem. Man blir alltså befriad från det ansvar som systemet med fria förhandlingar bygger på och som vi moderater bekänner oss till — fria förhandlingar under ansvar. Löneregleringen skulle skada den svenska arbetsmarknaden, och det är ju, herr talman, en länge etablerad tradition på den svenska arbetsmarknaden att parterna själva skall bestämma löner och anställningsvillkor under detta ansvar. Herr talman! Det har ju tidigare här i kammaren i dag citerats att det finns företagare och kommunala arbetsgivarrepresentanter som uttalar sig till förmån för lönereglering och som stöder denna politik, men vad jag och vi moderater undrar är: Har de egentligen satt sig in i konsekvenserna av ett bifall till en sådan politik? Det innebär ju i princip att de inte skulle kunna få påverka lönesättningen. Så fort en arbetsgivare skulle önska ändra en lön, måste ju en dispensansökan gå in till statens prisoch konkurrensverk. Verket har fått sig pålagd en, vill jag påstå, nästan omöjlig uppgift: att reglera alla priser och löner i riket. SPK skall inte bara kontrollera att löner och priser förblir oförändrade i förhållande till dagsläget, utan verket skall också ta ställning till tiotusentals dispensansökningar — och det är givetvis helt omöjligt för ett litet enskilt ämbetsverk, även om man nu skulle få väldigt kraftigt ökade resurser. Herr talman! Det är alldeles uppenbart, när man ser hur det har gått bara den senaste veckan, att lagförslaget om lönestopp har tillkommit i all hast. Vi vet att LO-ledningen gav sin välsignelse till förslaget, måhända i ett tillstånd av obetänksamhet. Det gjorde man kanske för att man inte hade läst lagtexten. Än mindre hade man förmodligen satt sig in i vad den betydde. Nu har vi sett hur en lång rad förbundsordförande i LO-ledningen, som hade givit sitt bifall till lagförslaget, har gjort avbön. Några hade egentligen inte läst texten, har man hört via media, andra hade läst men inte begripit och några hade begripit men ändå tillstyrkt — det finns många varianter. Nu gör de avbön, en efter en. LO-ledningen med Stig Malm i spetsen frågade t.o.m. en journalist: Måste jag gå ner på knä för att visa att jag menar allvar med min avbön? Kan man tänka sig en LO-ledning närmare nedräkning än den som nu har framträtt och passerat revy i rutan? Jag förstår uppriktigt sagt att rörelsens fackliga gren, och därmed också den politiska grenen, inkl. de tre statsråd som sitter här, känner sig något desorienterade. Är det så att LO i dag saknar en politisk kompass? Finns det andra kraftfält som stör kompassen för LO? Är det månne så att det finns nya politiska kraftfält, representerande människor och löntagare som inte vill underordna sig planeringsoch kommandoekonomin, som stör den gamla kompassen? Ja, troligtvis är det så. Det är de grupperna som i dag söker sig till moderata samlingspartiet. De vill ha den fria marknadsekonomin och tycker inte om planeringsekonomin och kommandoekonomin. Sådana kraftfält, sprungna ur människors egen önskan, stör LO-ledningens kompass, och det är därför den uppenbarligen har så svårt att ge god vägledning åt den politiska grenen av arbetarrörelsen. Detta är djupt tragiskt. Kompasser som inte fungerar brukar rendera i skeppsbrott och haveri. Det är just vad vi har beskådat. Herr talman! Enligt 17 kap. 17§ regeringsformen råder en principiell rätt för arbetsmarknadens parter att vidta fackliga stridsåtgärder. Denna grundlagsskyddade konflikträtt kan åsidosättas genom lag. Det tycker vi är rimligt. Anledningen till att grundlagen ger möjlighet till en sådan inskränkning är bl.a. att stridsåtgärder kan vidtas som på ett helt orimligt sätt kan drabba det allmänna. Statens och kommunernas möjligheter att fullgöra sina förpliktelser i förhållande till medborgarna kan omöjliggöras. Ett ingripande mot enstaka samhällsfarliga konflikter skulle därför möjligen kunna motiveras, men inte — som regeringen nu föreslår — ett totalt konfliktförbud under nära 23 månader. Vi moderater har flera gånger framhållit att den arbetsrättsliga lagstiftningen måste revideras. Det finns stridsåtgärder som får orimliga konsekvenser — vi har sett ganska många sådana under de senaste åren. Det måste också finnas bättre former för att avgöra om en stridsåtgärd är samhällsfarlig. Det är viktigt att den av parterna avtalade fredsplikten respekteras. Vilda strejker är oacceptabla, och dagens skadestånd på 200 kr. är givetvis otillräckliga — det har vi moderater påpekat länge. Därför tycker vi att regeringens förslag om skadestånd på upp till 5 000 kr. för brott mot den föreslagna lagen är ett steg i rätt riktning. Det är uppenbart att även regeringen har insett att man måste göra någonting på det här området. Eftersom LO-ledningen har tillstyrkt lagförslaget från början, har den tydligen varit införstådd med att detta måste göras — om inte annat så för att tillförsäkra sig sin egen auktoritet, som börjar gå den ur händerna. Jag hoppas att socialdemokraterna framöver, visa av denna insikt, skall ha större förståelse för att reglera dessa skadestånd i den riktning som moderata samlingspartiet har föreslagit och som uppenbarligen propositionen också hade tänkt sig. Herr talman! Avslutningsvis tror jag det är viktigt att påminna om att den föreslagna lagen i realiteten kommer att bli verkningslös. Enligt regeringens förslag skall såväl den som betalar ut som den som tar emot högre lön eller annan ersättning kunna dömas till böter. Men för att någon skall kunna dömas till böter måste åklagare kunna styrka brottet. Om inte tillförlitliga vittnesuppgifter kan åberopas, förutsätter oftast ett framgångsrikt åtal att åklagaren som bevis kan åberopa löneuppgifter. Men varken arbetsgivare eller arbetstagare skulle i den aktuella situationen frivilligt lämna ifrån sig sådana uppgifter. Om man nu skall hårdra detta återstår då för åklagaren bara att försöka att på något annat sätt komma åt underlagsmaterial. I realiteten kan åklagaren beivra att parterna gemensamt har höjt lönen bara genom någon form av husrannsakan, även om det låter dramatiskt. Parterna har gemensamt höjt lönen, parterna är inte beredda att ställa något material till förfogande som kan styrka det, alltså måste polisen göra husrannsakan. Men det kan man göra bara om straffsatsen är fängelse. Med andra ord: Om lagen skall få någon verkan måste straffsatsen skärpas. Skall lagen ha någon verkan måste man helt enkelt kunna göra husrannsakan, och efter en sådan kan alltså det mycket absurda inträffa att arbetstagare och arbetsgivare gemensamt sätts i fängelse för att man tillsammans kommit överens om en högre lön, om detta kan styrkas med material. Herr talman! Jag medger gärna att detta är att hårdra det hela, men det är egentligen det enda sätt på vilket lagen i realiteten kan användas. Eljest blir den totalt uddlös, om parterna gemensamt vill dölja att man har träffat avtal på en högre nivå än vad lagen föreskriver att man får göra. Så till sist några meningar om Lars Ulanders under senare dagar mycket omskrivna och omtalade motion, som skulle innebära att läget i realiteten återförs till något som skulle kunna likna det ursprungliga, nämligen att man har en fri konflikträtt. Det är en myt, som Lars Ulander och hans parti givetvis haft intresse av att odla, men jag tror att utskottsmajoriteten — det har framgått ganska klart — inte har förstått vad Lars Ulander har menat. Och om vi förstått vad han menat har vi insett att det är farligt att biträda motio Även om det finns en formell möjlighet för regeringen att återkomma med ett nytt lagförslag — detta kan ses som en sådan beställning — kommer det i realiteten bara att innebära att parternas handlingsfrihet mycket allvarligt kringskärs. Man kan visserligen enligt vad Lars Ulander sade från kammarens talarstol få rätt att konflikta, men låt mig då fråga Lars Ulander: Det låter nobelt med parter som får konflikta under hotet av lönestopp, men vad är det för materiella rättigheter som man kan göra gällande och uppnå om man inte har möjlighet att höja lönen? Man kommer att konflikta, och man kommer att konflikta framför allt mot att man inte har fått dispens. Det blir med andra ord en rent politisk strejk. Det skall bli mycket intressant att höra om Lars Ulander nu i kammaren kan övertyga något parti om hur förträffligt detta lagförslag är. Herr talman! Vi moderater har avvisat propositionen utifrån vår omtanke om Sverige och utifrån vår övertygelse om att arbetsmarknaden fungerar bäst om statsmakterna avstår från detaljreglering. Vissa partier har, som framgår av betänkandet, andra motiv att avvisa förslaget. Vi tror att deras politik skulle vara ännu mer skadlig än den socialdemokratiska regleringsekonomin. Däremot kan vi konstatera att socialdemokraterna nu inte ens har stöd av sitt normala socialistiska stödparti för löneregleringen, en reglering som både skadar marknadsekonomin och kränker enskilda individers rättigheter. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Här har ett antal människor i utskottet arbetat med att färdigställa ett betänkande och haft möjlighet att få alla de informationer som man bör ha när man färdigställer ett så viktigt betänkande som det här. Efter det håller en av dessa personer det tal som Anders Högmark här nu höll. Det tycker jag är nära nog fantastiskt. Låt mig börja med frågan om arbetsrätten och stridsåtgärderna. I 5 § i den lagtext som föreslås — det har framgått alldeles klart — heter det: ”Stridsåtgärder får vidtagas utan hinder av denna lag”. Det betyder att stridsåtgärder får vidtas utan hinder av denna lag. Detta borde t.o.m. Anders Högmark förstå. Om man på annat sätt skall förhindra stridsåtgärder måste man använda de medel som lagstiftningen erbjuder. Den möjlighet man har är att regeringen i alla fall — vid alla tillfällen — hos riksdagen kan begära att en medling upphöjs till lag. Men detta har såvitt jag vet inträffat en gång, och det var 1971. Sedan dess har det inte hänt. Det är hela den lagtekniska möjlighet man har. Jag kan inte förstå att det kan vara så svårt att inse. Jag har vid några tillfällen försökt att undervisa också andra företrädare för de partier som nu säger sig vilja välta regeringen, men det gör inte saken bättre. Förstår Anders Högmark inte heller det här är det inte så mycket att göra åt — då är han ett hopplöst fall. Låt mig sedan bara göra en liten kommentar till Anders Högmarks föredrag nyss för oss här i kammaren. Han sade att den som stöder regeringens politik inte begriper någonting. Människor från mycket, mycket stora företag, som man annars brukar anse värda att lyssna till, begriper alltså nu ingenting. Anders Högmark vet bättre, och då skall de inte lägga sig i det här. Det är mycket märkligt. Jag har tyvärr alltför litet tid till mitt förfogande. Jag får därför helt enkelt bara konstatera, herr talman, att den människosyn som moderaterna här visar upp är alldeles speciell: Att man kastar ut tusentals människor i arbetslöshet strider inte mot rättsmedvetandet, men ett förslag om ett lönestopp kränker enskilda individers rättigheter. Det säger faktiskt mer om moderaternas sätt att se på människorna än någonting annat.
Herr talman! Det är riktigt att Lars Ulander försökte informera utskottets ledamöter om sin egen motions innehåll. Vore det så illa att jag var den ende som inte hade begripit hade jag väl stått där med skammen och uppfattat mig som mindre vetande eller mindre förstående. Men det som besvärar Lars Ulander är att alla andra partiers företrädare i utskottet uppenbarligen har begripit lika litet. Antingen begriper de inte vad som sägs i motionen eller också begriper de vad där står och drar slutsatserna. Jag måste uppriktigt säga att det enda vi kan vara överens om är att Lars Ulander har försatt sig i minoritet, och de som av olika skäl har begripit eller anat har tyckt att förklaringarna från Lars Ulander har varit för dåliga. Lars Ulander påpekade att jag undervisar näringslivets folk, som då borde begripa bättre än jag. Det är synd att inte Lars Ulander och regeringens ledamöter haft en större pedagogisk talang när det gällt att informera den fackliga grenen av rörelsen — jag tänker på alla dessa förbundsordförande. De kan väl inte rimligtvis vara lika obegåvade som jag? De har ju verkligen omtanke om rörelsen. Har de varit lika dåliga på detta? Jag har fått förklaringar, som jag tycker är dåliga, på hur det här skall fungera. Jag kommer inte ifrån att det inte går ihop att säga, å ena sidan att stridsåtgärder får vidtas oaktat denna lag och å andra sidan att lönestoppet är kvar, som Mona Sahlin uttalat. Vad är det man konfliktar om, ifall det finns ett lönestopp, som inte kan dras tillbaka? Man har rätt att konflikta, och regeringen upphöjer en obligatorisk medling till lag. Då är det ju fullständigt meningslöst att konflikta, om det är för materiella rättigheter man vill konflikta. Det blir någon form av politisk strejk, och det trodde jag att vi skulle förskonas från i det här landet. Om det är den typen av konflikter vi Önskar, kan vi kasta ännu fler blickar österut. Där förekommer det också en del politiska strejker. Jag tror inte att Lars Ulander vill ha den tingens ordning. Jag tror, herr talman, att Lars Ulander i själ och hjärta tycker att den här lagstiftningen är lika usel som majoriteten anser att den är, men hans lojalitet mot regeringen sträcker sig längre än lojaliteten hos de fackliga företrädare som gick rakt ner i fällan.
Herr talman! Jag förstår inte ett dugg av det som Anders G Högmark säger. Han tar som exempel företrädare för näringslivet och säger att de minsann tycker likadant som numera förbundsordförandena. Det är inte alls på det sättet att några förbundsordförande har hoppat av och ändrat sin uppfattning om att man måste göra någonting åt svensk ekonomi och se till att vi får en nedfrysning av ekonomin för att kunna starta med en bättre situation år 1991. Den uppfattningen finns alldeles säkert kvar. Det man kom fram till var att göra en förändring när det gäller arbetsrätten, något som jag utan någon större framgång här försöker informera och undervisa Anders G Högmark om. Regeringen kan aldrig upphöja någonting till lag. Det är riksdagen som i så fall på regeringens förslag kan upphöja ett medlingsförslag, ett slutbud från en medling, till lag. Det har den rätt till enligt den nuvarande lagstiftningen, och det har den, såvitt jag förstår, haft rätt till i många år. Det Anders G Högmark här gör är att han helt enkelt bevisar att han inte förstår arbetsrätten och den här lagtekniken. Det är på sitt sätt ganska eländigt, eftersom det utskott som Anders G Högmark sitter i är det som till riksdagen skall lägga fram förslag i just de här frågorna. Det vore nog därför ganska klokt att Anders G Högmark efter den här debatten, om han tänker fortsätta med samma specialitet här i riksdagen, gör sig underkunnig om vad det här är fråga om. Man bör vara alldeles på det klara med att det förslag som nu har lagts fram i vår reservation innebär att stridsåtgärder får vidtagas utan hinder av denna lag. Detta betyder inte någonting annat än vad som står i förslaget till lagtext.
Herr talman! Jag vill helt kort tillägga att jag väl får finna mig i att jag, som jag sagt i ett tidigare anförande, befinner mig i ett gott sällskap. Det är många ledamöter av utskottet som är så okunniga om ärendet att de har bildat en majoritet. Man får väl bära sådana bördor också, Lars Ulander, även om det kan kännas svårt.

Herr talman! För mindre än en vecka sedan fick jag några stencilsidor i min hand. Där redovisades att den ekonomiska utvecklingen i Sverige har försämrats den senaste tiden. Industrikonjunkturen har försvagats, exporten går sämre, importen ökar och det stora underskottet i bytesbalansen växer långt mer än vad som sades i finansplanen för mindre än en månad sedan. Lönekostnader och hemmatillverkad prisökning stiger i snabb takt. På arbetsmarknaden råder konflikter. Herr talman! Man kunde först tro att det var några olyckskorpar som ville landet och regeringen illa som skrivit detta. Men till min häpnad såg jag att det var regeringen själv som sagt detta. Det var dessutom föredraget av det nya statsrådet Mona Sahlin, det är hon som i sin första proposition konstaterar detta sorgliga tillstånd för landet. Nu var detta inte helt oväntat, eftersom oppositionen har varnat för det mesta av det som regeringen nu tvingas erkänna. Men häpenheten stiger, framför allt då man läser regeringens förslag till åtgärder. De problem som Sverige i dag har är ju inte nya. Under en lång följd av år har problemen varit uppenbara, både när det gäller den låga tillväxten och den starka prisoch kostnadsutvecklingen. Men regeringen har försökt smita undan ansvaret genom att skylla på arbetsmarknadens parter. Den starka lönekostnadsutvecklingen är inte främst en följd av träffade avtal, utan en följd av den allmänna överhettningen på arbetsmarknaden som driver på löneglidningen. Det är den allmänna ekonomiska politiken som är huvudorsaken till denna överhettning. Ansvaret för detta vilar främst och tyngst på regeringen. Om man är överraskad över att regeringen så öppet erkände misslyckandet med den tredje vägens politik är det ingenting mot den häpenhet som man kände inför det förslag som regeringen ville genomdriva. Utskottets dom blev också i sak mycket hård. Den fria förhandlingsrätten är sedan decennier etablerad. De fackliga organisationernas rätt att genom förhandlingar med motparten träffa frivilliga överenskommelser om löner och arbetsvillkor är hävdvunnen. Därför säger arbetsmarknadsutskottet nej till regeringens förslag. Med dessa ingrepp i förhandlingsrätten finns det en uppenbar risk att allmänheten och parterna väntar sig nya ingripanden också i framtiden. Har man väl lyft av parternas ansvar så är det svårt att komma tillbaka och begära ett ansvarsfullt uppträdande. Det påståendet gäller, även om man i propositionen drömmer om en mer idyllisk tillvaro. Utskottet varnar också för att en dispensgivning, när överenskomna löneökningar skall godtas eller inte, kan bli en mycket tung byråkratisk hantering. Tänk bara på de otaliga dispensärenden som blir en följd av fördelning av lokala potter för de stora grupper av tjänstemän på den privata arbetsmarknaden som ofta har individuella löner. Lönestoppet blir mest effektivt när det gäller arbetstagare som har fasta löner på en förhållandevis låg nivå. Det gäller kollektivanställda på den privata sektorn och offentliganställda med vårdande eller rutinbetonade arbetsuppgifter. Högre tjänstemän inom den enskilda sektorn har ju lättare att komma överens med arbetsgivaren om arrangemang där man kan kringgå lönestoppet. De som kläms åt hårdast är främst grupper som består av många kvinnliga anställda. Är detta en olycklig slump, eller beror det på att man tänkt slarvigt? Jag ställer den frågan till de båda kvinnliga statsråd som just nu finns i kammaren och orkar höra på den här långa debatten. Kriminaliseringen av utbetalning och mottagande av löneökningar som överenskommits är en märklig nyhet, eftersom regeringen frångår en vedertagen princip: att arbetsrättsliga sanktioner skall vara skadestånd och inte straff. Att införa ett lönestopp är att angripa symtomen på obalansen i stället för att angripa obalansen i sig. Och det är tydligt att det här underliga förslaget och regeringens agerande i övrigt säkerligen bottnar i socialdemokraternas svårigheter att enas internt. Man kunde visserligen i förra veckan se tidningsuppgifter om att prispaketet hade mottagits med applåder i en uppsluppen stämning. Men den glättade stämningen förbyttes snabbt då propositionen, efter finansministerns högläsning i kammaren förra torsdagen, hade kommit allmänheten till del. Då började också utskottets ordförande Lars Ulander inse allvaret. Minuterna före motionsstopp, inte många timmar efter det att applådåskorna rullat i den socialdemokratiska salen över regeringens förträfflighet, väcks en socialdemokratisk motion som i vissa delar är en reträtt från regeringspropositionen. Men också den motionen får en hård dom av utskottet. Visserligen går den kritiken till mötes i ett avseende, men lönestoppet förutsätts bestå med de konsekvenser det får för de grupper som jag tidigare nämnde. Behovet av en omfattande dispensbyråkrati kvarstår, konstaterar arbetsmarknadsutskottet. Ingreppen i konflikträtten hävs visserligen i motionens förslag, men parternas fria förhandlingsrätt kan i stället sättas ur spel med det nya skiljedomsförfarandet. Här slängs ett nytt och oprövat instrument in i den svenska avtalsrätten. Utskottet drar slutsatsen att regeringens förslag innebär att man endast försöker komma åt symtomen utan att angripa de bakomliggande orsakerna till obalansen i den svenska ekonomin. Det är därför som alla oppositionspartier yrkar avslag på propositionen. Regeringens proposition och den socialdemokratiska motionen avstyrks. Utskottets ordförande Lars Ulander inledde med att säga att man från socialdemokratiskt håll ger den socialdemokratiska regeringen stöd. Är det så säkert? Inte ens Lars Ulander stöder ju regeringen. Varför har Lars Ulander gått emot regeringen på en mycket väsentlig punkt? Det vore också intressant att få veta varför man från fackligt håll varit så kritisk under de senaste dagarna.

Herr talman! Elver Jonsson säger att utskottets dom över propositionen är mycket hård. Jag vill påstå att det är det mest tarvliga i argumentationsväg som har förekommit i ett utskottsbetänkande. Utskottsmajoriteten argumenterar inte utan dundrar fram till en slutsats, och den är helt enkelt att man vill avslå propositionen och se till att regeringen faller. Men, å la bonne heure, vi kan väl säga att det får passera. Elver Jonsson går sedan in i en diskussion om obligatorisk medling. Jag konstaterar med viss förskräckelse att inte heller Elver Jonsson har förstått ett dugg av vad det här är fråga om. Obligatorisk medling finns omtalad i ett ILO-beslut — 1978 tror jag att det fattades. Det har vi ställt oss bakom, för vi har ratificerat denna ILO-konvention — det är alltså ingenting speciellt med just detta. Vad det handlar om är att man har denna del som en hjälp för parterna i detta speciella fall under tvåårsperioden, alltså under nedfrysningstiden. Sedan konstaterar jag med en viss tillfredsställelse att Elver Jonsson ändå fattat något av denna arbetsrättsliga lagstiftning. Uppseendeväckande vore det annars, eftersom Elver Jonsson hållit på med detta länge. Några ord om lönestoppet. Enligt folkpartiet fanns behov av en åtstramning 1988. Regeringen gjorde då en annan bedömning, och enligt den uppstod behovet först 1989. Då framlade socialdemokraterna ett förslag om momshöjning. Var fanns folkpartiet då? Man säger att lönestopp inte löser några problem, bara angriper symtomen. Men en av orsakerna till problemen är trots allt att lönebildningen skenat i väg. Med den andningspaus vi nu skulle få kan man växla ned. Det betyder att efter den tiden kan parterna ta de fulla ansvaret. Får jag på min korta tid ställa också en fråga till Elver Jonsson. Det låter bastant när man talar om att här finns tre borgerliga partier som skall kunna bilda en regering.Bengt Westerberg talade förut om att skatteförslaget minsann skulle genomföras. Men jag fick i går i min brevlåda ett flygblad som jag skall läsa upp: ”Moderaterna står inte bakom skatteomläggningen. Sänkningen av marginalskatterna är bra, men resultatet av skattekarusellen blir att världens högsta skattetryck består. och ger med den ena handen och tar med den andra. Det du vinner på gungorna förlorar du på karusellen. Slutresultatet blir att 1,5 miljoner lågoch medelinkomstagare får höjd skatt. Moderaterna är ensamma om att kräva att det rekordhöga skattetrycket skall sänkas.”

Herr talman! Lars Ulander hade förläst sig på en moderat pamflett, så han hann inte ens svara på den enkla fråga jag ställde, och jag ger honom en chans till: Vad är det som motiverar att socialdemokraterna i utskottet har gått ifrån regeringens förslag på en mycket väsentlig punkt? Inte ens socialdemokraterna yrkar bifall till regeringens proposition. Man yrkar inte avslag, men inte heller bifall. Vad hände mellan torsdag och måndag, då Lars Ulander lämnade sin något orginella motion? Detta med samverkan är inte så underligt. Lars Ulander hade i sitt första inlägg en lång litania om att t.ex. vpk och moderaterna förenat sig i en lång rad frågor, vilket han tyckte var förskräckligt. Vi kan väl säga att vi förenar oss med alla partier i olika frågor. Det är inte särskilt orginellt. Socialdemokraterna och moderaterna har ofta gjort upp om minskad uhjälp och att hålla tillbaka insatser på miljöområdet. Vi har alla konstellationer, det är inget orginellt i det. Är domen hård eller inte? Det är sällan riksdagen avslår en proposition. När denna proposition faller, vilket mycket talar för att den kommer att göra, är det en hård dom. Vi har motiverat varför vi inte ställer upp på propositionen. Dessutom har man från den fackliga delen sagt, från förbundsordförande och en del andra håll, att det är förskräckligt att regeringen framlägger en så löntagarfientlig proposition. Den domen är om möjligt ännu hårdare. När det gäller att komma till rätta med lönebildning och annat kan jag säga att vi är överens om analysen, men vi skiljer oss på åtgärdssidan. Det är inte heller så märkligt, eftersom vi har olika uppfattning. Jag hävdar fortfarande att den av folkpartiet förordade modellen är att föredra. Lars Ulander hoppas att även om man nu sätter löntagarorganisationerna under tvångslag i olika former kommer de senare att ta sitt ansvar. Men där tror jag att problemet ligger. Har man väl skjutit över ansvaret på riksdag och regering är det inte så lätt att lyfta ansvaret tillbaka. Jag tror vi får vänta mycket länge innan vi kan komma till den slutsatsen att vi bör ta ifrån parterna ansvaret för lönebildningen. Det har varit en tillgång i den svenska arbetsmarknaden under decennier, och den skall vi också slå vakt om här i Sveriges riksdag.

Herr talman! Elver Jonsson skall få ett mycket kort svar av mig när det gäller min motion. Jag väckte motionen därför att vi inom partiet blev alldeles klart överens om att ta bort den delen som gällde strejkvapnet. Detta är nu gjort, och det har sedan dess inte lämnat vare sig Elver Jonsson eller någon annan någon ro. Men situationen är den att socialdemokratiska partiet, både i regering och i riksdagsgrupp, står bakom den reservation vi avlämnat till detta betänkande. Därmed får Elver Jonsson nog låta sig nöja. Men jag vill ta upp en annan fråga som jag tycker är ganska märklig. De tre borgerliga partierna talar om att bilda regering. Bengt Westerberg talade förut om skattereformen. Jag berättade om vad som stod i flygbladet från moderata samlingspartiet, där de tycker att skattereformen är skräp. Det enda de kan vara med på är sänkningen av marginalskatterna, resten är inte mycket att hänga i julgranen. Då säger Elver Jonsson att man får göra som regeringen gör i dag, man får finna hoppande majoriteter. Nu skall vi göra ett tankeexperiment. Vad händer med den regering där ett av de ingående partierna börjar leka med något slags hoppande majoriteter? Jag vet inte om det inom statskunskapen finns någonting som kan förklara detta.

Herr talman! Lars Ulander säger att man inom partiet varit överens om denna motion. Det måste vara ett snabbt möte, det lär ha blivit minuterna innan motionstiden gick ut. Visst är det märkligt att en tung ledamot i det socialdemokratiska partiet väcker en motion som på en avgörande punkt vill ha en förändring i ett regeringsförslag där trycksvärtan knappt hunnit torka. Man kan säga att det är klokt att ändra sig, men jag fick inget besked på den käcka lilla fråga jag ställde allra först: Vad har gjort att alla fackförbund, deras medlemmar och deras företrädare, vill komma bort från propositionens förslag? Nu säger Lars Ulander att också regeringen står bakom reservationen, dvs. en reservation som vill rycka undan en stor bit i den proposition som är framlagd. Detta är naturligtvis en spännande sak för kommande historieforskare. Lars Ulander undrar hur det skall bli med en annan regering. Hur skall tre partier kunna bilda regering? Från folkpartiets sida har vi sagt att det är rimligt att den nuvarande regeringen avträder om den har ställt en kabinettsfråga och fälls. Vi för vår del förordar sedan nyval för att möjliggöra en ny majoritet. Lars Ulander ber mig tänka mig för. Det är kloka ord, och det bör vi alla göra. Men om hoppande majoriteter gäller att under de flesta åren under 1900-talet har Sverige haft minoritetsregeringar. I den meningen har vi levt med hoppande majoriteter. Mycket talar för att vi får göra det också framöver. Men då tycker jag vi skall lära oss en sak av detta ärende och denna debatt: Vi bör inte upprepa det som hänt de senaste åtta dagarna. På den punkten tror jag denna kammare mycket snart kan bli överens.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till den mycket starka kritik som Anders G Högmark och Elver Jonsson har redovisat för kammaren mot det aktuella regeringsförslaget och Lars Ulanders motion. Ideologiskt instämmer jag i allt vad Olof Johansson har sagt här tidigare i dag. Inledningsvis vill jag säga några ord om den demokratiska hanteringen. Parterna på arbetsmarknaden fick 14 dagar på sig att svara på ett fåtal mycket lätta frågor. Regeringen ville att riksdagspartierna skulle få drygt ett dygn på sig att svara på ett förslag som var av en art som vi aldrig tidigare skådat i detta land. Här gällde det att ändra hävdvunnen rätt på den svenska arbetsmarknaden. Man måste gå till länder som Syrien och Colombia för att finna en motsvarighet. Regeringen skriver också: Lagrådet kan man underlåta att höra. För en vecka sedan sade man: Detta är ett helt och odelbart paket. På det svarar vi i centerpartiet med en heltäckande motion som ger alternativen till en annan ekonomisk politik. Men det här hela och heltäckande paketet blev det inte mycket av. Lars Ulander och några till väckte sedan en motion som så att säga skulle ta över regeringens förslag. Motionen är så oklart skriven att den verkar vara gjord på fem minuter strax innan motionstiden gick ut. När vi som satt med i utskottet frågade vad som menades med motionen var det omöjligt att få förståeliga svar. Herr talman! Hanteringen av denna fråga är, om man bortser från sakfrågan och ser det hela som en demokratisk fråga om hur man hanterar riksdagen och hur man hanterar oppositionen, något av en katastrof. Centern har under flera år krävt en total översyn av arbetsmarknadslagarna. Vad har då socialdemokraterna i den här salen svarat? Nej, säger socialdemokraterna, de behöver absolut inte ses över. Vi i centern anser att bra arbetsmarknadslagar är utomordentligt viktiga för vårt land, för dem som jobbar ute i företagen och för dem som jobbar inom den statliga eller kommunala sektorn. Vi anser att sådant här skall göras i lugn och ro — det får inte ske över en natt. Det får alltså inte vara så, att det nästa natt kommer ett nytt förslag. I stället skall man sitta med i en bred parlamentarisk grupp — parterna på arbetsmarknaden skall också vara med — och noga analysera dessa saker. Det måste man när man ger sig in på ett sådant här viktigt område. Jag är förvånad över att regeringen kan hantera en sådan här viktig fråga på detta sätt. Vad har då socialdemokraterna fört för en debatt sedan 1976? Jo, det enda man har velat tala om i utskottet, här i kammaren eller ute på valmöten är den s.k. 200-kronorsregeln. Vilda strejker — 200 kronor, det har man velat tala om. Varför? Jo, 1976 beslutade en majoritet här i riksdagen att arbetsdomstolen skulle få litet större frihet. Det framställdes då som en riktig katastrof för löntagarna. Riksdagen beslutade sedan att upphäva den här fasta 200-kronorsregeln. Under åren 1977-1984 var det mera fritt för arbetsdomstolen. Vad hände då under dessa åtta år? Jo, det fälldes 42 domar, herr Ulander! 33 av dessa domar var på 200 kr. och lägre belopp — ned till 75 kr. Bara nio domar på åtta år, alltså en dom per år, var på över 200 kr. En dom var på 600 kr., två domar var på 400 kr. och sex domar var på 300 kr. Detta gjorde socialdemokraterna och de fackliga ledarna till den stora politiska frågan under alla dessa år. Jag har läst en mängd citat av Lars Ulander, av flertalet socialdemokratiska statsråd och av nu verksamma fackliga ledare. Men jag skall inte ta upp kammarens tid med det. Eller: Min finkänslighet är sådan att jag faktiskt inte kan läsa upp uttalandena — många av de närvarande i denna kammare skulle rodnande falla genom golvet. Så kom då regeringen med ett förslag: 5 000 kr. skulle man få böta. Herr ”Blomman” Blomberg, herr Malm och fackföreningsledaren herr Ulander tyckte att det var ett mycket bra förslag. Det gäller alltså samma människor som har sagt ute på gator och torg: De här nio domarna under åtta år som var över 200 kr. var en katastrof. Nu var det inte någon katastrof. Vad skall folk ute på arbetsplatserna tro? Jag upprepar min fråga, regeringens sakkunnige från Göteborg i arbetsmarknadsfrågor: Vad skall folk ute på arbetsplatserna tro? Sedan kom eftertankens kranka blekhet. Det är den som vi diskuterar i dag.

Vi måste beakta olikheterna i små och stora företag. Vi måste ha en bred, lugn och saklig utredning av detta för att stå bättre rustade i den här frågan under 90-talet. Det här måste alltså ske om vi skall förnya den svenska modellen. Vi måste göra detta för att kunna gå ett bra 90-tal till mötes. Men det behövs mera. Det behövs naturligtvis, som många talare här har varit inne på, en löneoch prisutveckling som kan länkas in i lugnare banor. Men vad är då roten till det onda som har hänt sedan socialdemokraterna tog över 1982? Ni har ju regerat under en tid då det har varit en enda lång högkonjunktur. Jo, roten till det onda är den överhettade byggarbetsmarknaden i Stockholmsområdet. Det råkar dessutom vara så, att utskottets värderade ordförande som tar upp detta med löneglidningens fasor samtidigt är ordförande för just Bygg-Ettan i Stockholm. Härifrån kommer inflationsutvecklingen, härifrån kommer löneglidningen, och den har spritt sig till byggarbetsmarknaden över hela landet och även till alla andra näringar. Därför känns det litet konstigt att just Lars Ulander stiger upp och mästrar talare före mig. Sverige är på väg att så att säga prissätta sig ur världsmarknaden på precis samma sätt som skedde under 1974 och 1975, och det är synnerligen beklagligt för var och en som bor i detta rike. Detta är ingen kritik mot dem som jobbar på byggena. De jobbar hårt, och de jobbar bra. Bovarna är i stället Lars Ulander som inte har klarat för handlingarna, byggherrarna bakom Globen m.fl. Roten till inflationsutvecklingen är överhettningen i dessa områden, och den är politisk betingad. Centerpartiet lade 1987 fram ett förslag som skulle ha räddat regeringen från att komma i denna situation. Vi föreslog nämligen att man vid byggande av kontor o.d. skulle lägga en bygginvesteringsavgift på 25 96 för att lugna ner marknaden. Socialdemokraterna visade då inget intresse. De talade t.o.m. illa om förslaget och småhånade centern för det. Nu återkommer de litet sent, och nu vill de ha 30 9. Skulle förslaget med 25 96 ha gått igenom, skulle det ha sett annorlunda ut i dag på det ekonomiska området. Tiotusentals ungdomar skulle t.ex. ha haft egen bostad i det här området. Det hade varit bra. Inflationsmotorn skulle inte ha fått så mycket bränsle som den nu har fått. Nu håller det hela på att storkna. Överkoncentrationen till det här området skulle också ha lugnat ner sig. Det hade t.ex. varit till fördel för alla som behöver vård och omsorg i området. Det hade varit en mycket stor fördel för miljön och grönområdena och för dem som redan bodde i staden. Jag ser bara en enda nackdel som skulle uppstå om man 1987 hade genomfört vårt förslag. Ett antal spekulanter skulle ha förlorat, men det unnar vi dem från centerpartiets sida. Socialdemokraterna valde fel. Nu, 1990, har socialdemokraterna vaknat när konjunkturen är på väg neråt. Ni skulle ha vaknat långt tidigare. Det är nämligen för sent att lägga locket på brunnen när man redan har ramlat ner. Grundfelet ligger egentligen i hela politiken sedan 1982. Det är synd att Feldt har lämnat kammaren. Den oerhörda förmögenhetsomfördelning som regeringen medvetet har genomfört under 1980-talet är ingen bra grund att stå på när man sedan behöver strama åt. Vi uppträder här litet till mans — jag och andra, men främst regeringen och storföretagsledare — som återhållsamhetens apostlar. Är vi då så goda föregångsmän? Vi vet att storföretagsledarna som nu jublar över lönesstoppet själva har mångdubblat, tiodubblat, sina löner under 1980-talet. Regeringen och även vi riksdagsmän har haft en mycket god utveckling. Kortfattat kan man säga att de välavlönande har blivit mycket mer välavlönande, medan det har varit litet knaggligt för de andra. Ovanpå detta kommer skattereformens finansiering. Hur man än ser på detta och hur man än försöker försvara det hela har skattereformens finansiering en tydlig udd riktad mot lågoch medelinkomssttagare. De som behöver bilen till jobbet, där är udden. Det inger ytterligare oro. Som ytterligare en punkt kommer den här grimman från regeringen. Det blev den som fick bägaren att rinna över. Jag vill här påminna om Fälldins sätt att 1979-1982 föregå med gott exempel. Han såg till att den regering som satt under dessa tre år inte tog ut sedvanliga, ganska låga löneökningar. Han ville föregå med gott exempel för att lugna ner arbetsmarknaden i övrigt. På grund av detta blev han nästan förhånad. I dag tror jag att vi skulle behöva att storföretagsledare, regeringen och andra skulle sammanträda för att diskutera i termer av att de kanske skall ta det litet lugnare för egen del för att det skall lugna ner sig i riket. Jag skall övergå till att göra några korta kommentarer och börjar med det kommunala skattestoppet. Jag har studerat hur det har sett ut i riket under det senaste året. Kommuner som har låg skatt och hög servicenivå har fyra gånger så hög skattekraftsutveckling i kronor räknat som kommuner med hög skatt och låg kommunal servicenivå. Det är ingen bra grund att bygga ett rått kommunalt skattestopp på. Det är ett trubbigt vapen. Det vore bättre om regeringen och företrädare för kommunerna satte sig ner och diskuterade hur man skall klara att hålla oförändrade skatter och hur man t.ex. ändå skall klara barnomsorgen och gruppbostäder för de dementa. Det vore en riktigare väg att gå. Klokt folk sätter sig ned och diskuterar och tar inte till så grova instrument. Statsministern berörde också att situationen inom jordbruket skall lösas. Vi vet ju hur de förslag ser ut som har diskuterats inom regeringen. Vi vet hur Sohlmans förslag ser ut. Det är inte till för att främja utvecklingen, utan för att skapa en stor arbetslöshet på landsbygden. Det är detta det är fråga om. Det här blir ett ytterligare slag utöver de ungefär 50 slag som regeringen har utdelat mot landsbygdsutvecklingen under den tid som landsbygdskampanjen har pågått. Jag vill också något kommentera att statsministern säger att höginkomsttagarna skall förlora på skattereformen. Så är det självfallet inte. Han räknar då med dem som har lånat mycket pengar. Varför har de lånat mycket pengar? Jag skall ta ett exempel. En bekant till mig lånade en miljon när regeringen genomförde den stora devalveringen 1982. Han kunde litet om ekonomi och köpte aktier för en miljon. I dag har han 15 miljoner i aktier. Han säljer av dem och betalar skulden. Då har han ca 13 miljoner kvar. Han har inte gjort ett dugg, han är skuldfri och han blir den stora vinnaren på skattereformen. Det är så det fungerar. Ni vilseleder ert eget folk när ni går ut och påstår att höginkomsttagarna skall förlora på skattereformen. Så är det inte. Herr talman! Om regeringen nu avgår på grund av att den inte får igenom en del av sin proposition, det här dåliga förslaget, är det viktigt att vi om det tillträder en annan regering inte får samma debatt som vi fick efter 1976 om det dukade bordet. Bordet är inte dukat i dag. För att vi skall få rätt debatt, vilket vi måste ha för att klara 1990-talet, tycker jag: Om regeringen går, så tag också med duken.

Herr talman! Börje Hörnlund var i detta inlägg mera populistisk än vanligt. Han tog med det mesta som någon kanske skulle vara intresserad av att höra. Tal om riksdagsmäns löner och annat sådant går hem. Det gör det naturligtvis i en debatt som handlar om huruvida regeringen skall falla på en ekonomisk politik som är stabiliserande eller inte. Börje Hörnlund har naturligtvis mycket att lära ut när det gäller dåliga statsfinanser. Vi vet att 1982, när regeringen tillträdde, var budgetunderskottet ungefär 100 miljarder. Arbetslösheten var stigande och mycket besvärlig. Det var stora obalanser i samhället. Börje Hörnlund är med andra ord mycket duktig på det här. Det var väldigt många saker som valsade runt här, men jag skall bara ta upp en liten detalj. Börje Hörnlund sade att inflationen i Sverige har uppkommit på grund av byggarbetsmarknaden i Stockholm. Hörnlund är nog ganska ensam om den uppfattningen i vårt land. Inflationens orsaker är na turligtvis mycket mera komplicerade. Bakgrunden till resonemanget måste naturligtvis vara Börje Hörnlunds mycket välkända storstadsfientlighet. Resonemanget håller inte heller om man ser till löneutvecklingen i de olika regionerna. Men det bryr sig naturligtvis Börje Hörnlund inte så mycket om. För honom är det viktigare att komma åt storstäderna. Jag tycker att en diskussion skall föras om dessa saker, men knappast med de utgångspunkter som Börje Hörnlund har. Låt mig också göra en liten anmärkning beträffande Börje Hörnlunds resonemang om arbetsrätten. Frågan om arbetsrätten har vi diskuterat i alla år sedan vi satte MBL och de andra arbetsrättslagarna i sjön. De tre borgerliga partierna har väckt motioner varje år, som tack och lov har kunnat avslås av en riksdagsmajoritet. Men de har med sina motioner velat åstadkomma en urholkning och en försämring av arbetsrätten. När Börje Hörnlund säger att arbetsrättsfrågorna skall utredas, då är jag helt övertygad om att han har klara idéer om vad som skall hända. Naturligtvis är det hela tiden fråga om försämringar. Centern säger att den tredje vägens politik är misslyckad, men den handlar framför allt om att ta landet ur den ekonomiska kris som de borgerliga regeringarna förde oss in i. På detta sätt har den tredje vägens politik lyckats åstadkomma resultat snabbare än någon kunnat drömma om. Vi kan ändå konstatera, Börje Hörnlund, att statsbudgeten är i balans. Arbetslösheten i vårt land är unikt låg om man ser den ur världsperspektiv. Nu handlar det om framtiden. Men den samlade oppositionen vill se till att vi inte får möjlighet att stabilisera ekonomin. Vad som kommer att hända om vi inte ges den möjligheten är förmodligen att landet hamnar i samma moras som den förra borgerliga regeringen försatte det i.

Herr talman! Jag skall påminna Lars Ulander om att arbetslösheten i landet var högst år 1983, då socialdemokraterna regerade. När centern år 1987, då det är som hetast på arbetsmarknaden, föreslår en uppbromsning i byggandet av kontorshus i detta storstadsområde, är det tydligen helt fel och storstadsfientligt. Men tre år därefter föreslår den socialdemokratiska regeringen en 30-procentig investeringsavgift på kontorsbyggandet, och det gör man i en klart nedåtgående konjunktur. Då är det tydligen bra. Jag tror att kammarens ledamöter förstår att Lars Ulanders argument är ganska svaga. Lars Ulander säger vidare att centern är ute efter att åstadkomma försämringar när man föreslår en förutsättningslös utredning av arbetsmarknadslagarna. Nej, det gör vi för att få stabila och brett förankrade spelregler på arbetsmarknaden. När däremot Lars Ulander ställer sig bakom regeringens förslag om 5 000 kr. i böter för den som bryter mot strejkförbud m.m., då kan man ställa sig frågan om det är bra eller dåligt. Jag skall inte värdera den saken, men jag är övertygad om att alla i denna kammare och alla andra människor i Sverige kan göra det. Bytesbalansen är i högt tempo på väg åt fel håll. Det paket av åtgärder som regeringen nu har framlagt och som riksdagen diskuterar kommer, enligt dem som förstår sig på saken, inte att ändra trenden i bytesbalansens försämring. Det är att beklaga, eftersom det är ganska allvarligt att bytesbalansen förändras till det sämre.

Herr talman! Börje Hörnlund säger att arbetslösheten var högst 1983. Med det vill han säga att socialdemokraterna, som övertog regeringsmakten i oktober 1982, inte till år 1983 hade lyckats höja sysselsättningen. Men vad den socialdemokratiska regeringen fick göra var att regera på en borgerlig budget och under samma dåliga ekonomiska förhållanden som de borgerliga regeringarna hade ställt till med åren 1976—1982. Vi kunde helt enkelt inte trolla fram en högre sysselsättning på så kort tid. Vad gäller utredningen om arbetsrätten litar jag inte ett spår på hans renlärighet som går ut på att ge de anställda inflytande. I de motioner som centerpartister har väckt, ofta tillsammans med moderater och folkpartister, kan man se i vilken riktning de vill driva frågorna om arbetsrätten i landet. Jag blev förvånad när Börje Hörnlund sade att jag glatt ställde mig bakom förslaget om 5 000 kr. i böter för den som bröt mot strejkförbudet liksom jag också ställde mig bakom ett strejkförbud. Har inte Börje Hörnlund hört talas om min ypperliga motion? Om han inte har gjort det, kan han låna den av någon och läsa den. Inflationen i landet orsakas inte bara av en enda sak, utan har flera aspekter. Men det är klart att inflation alltid ställer till en mängd problem. Börje Hörnlund säger också att bytesbalansen är på väg åt fel håll. Javisst, men varför lägger regeringen fram ett ekonomiskt stabiliserande program? Jo, det gör man just för att försöka bryta obalanserna.

Om oljepriset i dag hade varit lika högt som det var under de senare borgerliga regeringsåren, då skulle en kubikmeter olja ha kostat 6 000—7 000 kr. Det skulle vara lättare att framöver resonera med socialdemokraternas företrädare om bra saker, om ni någon gång kunde erkänna att de borgerliga regeringarna egentligen gjorde ett jättejobb i den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet just för att ge människor arbete. Ge dem också i efterhand en blomma för att de under tre år avstod från löneökningar! De fick, måhända av politiska orsaker, inget tack. Låt mig till alla kammarens ledamöter säga, att visst är det dags att i en brett sammansatt parlamentarisk grupp tillsammans med parterna på arbetsmarknaden se över arbetsmarknadens lagar. Jag vill inte tro att det finns partier som vill förstöra. Jag har den grundtron att alla här i kammaren vill göra det bättre. Tack för debatten, Lars Ulander.

Herr talman! Det är märkligt att en socialdemokratisk regering lägger fram förslag som har sin udd riktad mot de lågavlönade. Det är alltså de lågavlönade inom LO och TCO som får klä skott för regeringens förslag. Förslagen har fått tummen ner i arbetarrörelsen. Exemplen är många, och demonstrationer, uttalanden från fackföreningar och andra organisationer kommer dagligen. Uttalanden har gjorts av t.ex. SAAB-Scanias metallklubbar. 40 verkstadsklubbar protesterar mot lönestoppet och strejkförbudet. De säger att de fackliga och politiska företrädare som lägger sådana här förslag helt förlorat deras förtroende. Det är vanliga, enkla metallarbetare som tycker att dessa företrädare både för den fackliga och för den politiska rörelsen har gjort sitt. Det är märkligt och tragiskt för arbetarrörelsen att gamla fackföreningsmän som Ulander träder fram och försvarar förslag som lönestopp, tvångsmedling som kraftigt begränsar strejkrätten och kriminalisering av arbetare som tar emot för hög lön. För det är precis vad Ulander i dag föreslår. Han sade så här: Hur kan vpk gå tillsammans med moderaterna och avslå detta förslag? Vi säger så här, och det är känt för alla: Strejkförbud är fel, och det har vi alltid tyckt. Allmänt lönestopp för alla är också fel, och det har vi alltid tyckt. Kombinationen är ohygglig! I dagens läge borde väl varenda fackföreningsman och varenda fackföreningsmänniska i arbetarrörelsen avslå ett sådant förslag. Om det är sällskapet som avgör skulle det vara intressant att ställa denna hypotetiska fråga till Ulander: Om moderata samlingspartiet hade godkänt ett allmänt lönestopp, hade då Ulander bytt fot och gått ifrån sitt förslag bara för att sällskapet var fel, eller hade han bara tagit ställning till sakfrågan? Jag tycker att Ulanders angrepp på vpk ligger långt under vad som borde vara tillåtet i arbetarrörelsen! Den tredje vägens politik måste väl ändå granskas litet när vi nu kanske har en regeringskris om några minuter. Vi säger att den tredje vägens politik har kommit in i en återvändsgränd. Den har visserligen sett till att den öppna arbetslösheten har varit mycket låg men till priset av en väldig omfördelning i samhället där de lågavlönade och de verksamheter som finns inom den kommunala sektorn och inom landstingssektorn har fått betala priset. Vi anser alltså att den tredje vägens politik har kommit till vägs ände, och denna ände har gjort att man har kommit i det läget att regeringen måste framlägga rent gammalborgerliga förslag riktade mot arbetarrörelsen.

Detta sade socialdemokraternas och LO:s företrädare redan 1981. Exemplen på 80-talets utveckling är många. De verkställande direktörerna har tagit för sig, de har ökat sina löner med 90 26 medan sjukvårdsbiträdena, räknat i fasta priser, samtidigt har minskat sin lön med 8 96. Detta är en illustration till den fördelningspolitik som har drivits i det här landet! Klyftan mellan högoch låginkomstfamiljen har ökat med 41 90 i fasta priser räknat. Företagens likvida medel har ökat ofantligt, näringslivets bruttovinster har ökat medan kommunerna har minskat sina tillgångar. Detta är alltså ett resultat av en politik. När nu regeringen säger sig se en kostnadskris har den bäddat för denna kris själv genom att satsa på högavlönade, nyckelgrupper, alltså chefer i första hand. Sådan är nämligen den statliga lönepolitiken. Skatteuppgörelsen med folkpartiet har ju inte underlättat läget på arbetsmarknaden heller. En dålig fördelningspolitik är inflationsdrivande. När de lågavlönade efter 80-talets händelser nu kräver sin rätt är det kris, då förvärras kostnadskrisen. I det läget måste man fråga sig om det inte är helt fel politik som har förts under 80-talet, eftersom vi alltså har kommit i detta läge. Spelar inte fördelningspolitiken en avgörande roll för landets ekonomi om man skall ha människorna med sig i ökad produktivitet och tillväxt t.ex.? Då säger regeringens företrädare att vi har en kostnadskris. Vi i vpk säger att den krisen kommer om utvecklingen bara fortsätter. Vi har föreslagit medel mot överhettningen, men i förhållande till regeringens paket föreslår vi ständigt andra åtgärder. Vi är för ett förbud mot höjda aktieutdelningar; vi är för ett prisstopp även om vi tycker att det skall kombineras med straffskatt på företag som höjer priserna alltför mycket; vi är för förbud mot höjda hyror, och det skulle vara mest effektivt om man gav tusan i att finansiera en skattereform med ytterligare belastning på bostadssektorn. Ett kommunalt skattestopp tycker vi är fel, förändringar i sjukförsäkringen är också fel att införa med hänvisning till de utgångspunkter vi har redovisat, men vi kan godkänna en höjd investeringsavgift i de överhettade områdena. Men nu gäller det lönestoppet. Ett sådant slår hårdast mot de lågavlönade, alltså mot alla dem som har förlorat på skattereformen. Därför har vpk avvisat ett allmänt lönestopp, men vi har samtidigt sagt att vi kan tänka oss åtgärder i någon form mot de högavlönade i samhället och erbjudit samtal med regeringen för att genomföra en begränsning av de högavlönades löneutveckling. Men detta har inte regeringen alls varit intresserad av. Den vill ha ett allmänt lönestopp som, enligt vår mening, skulle slå väldigt hårt mot de lågavlönade. Detta gäller inte minst principen att de fackliga organisationerna skall ha rätt att förhandla. Nu är det kanske inte så många gånger Lars Ulander kan få moderaterna med på de viktiga principer som finns inom arbetarrörelsen. Men de första raderna i den gemensamma reservationen i detta betänkande innehåller principer som har funnits i arbetarrörelsen under lång tid och som också återfinns i vpk-motionen. Lars Ulander, vi har faktiskt fått borgerligheten att ställa upp på principer som arbetarrörelsen har hävdat. Tyvärr kan vi konstatera att det var den socialdemokratiska regeringen som bröt mot principerna. Detta är för oss en stor tragik. Det är inte lönestoppet som är stor tragik. Nu har regeringen dragit tillbaka förslaget om strejkförbud — det är en stor framgång för arbetarrörelsen. Det är en mycket stor framgång för arbetarrörelsen att de höjda bötesbeloppen nu är borta ur förslaget. Detta registrerar vi, och vi kan sätta på den stora rörelsens konto att det förslaget är borta. Men kvar står ändå att regeringen har föreslagit en kriminalisering av dem som bryter mot lönestoppet och att regeringen tagit fram den s.k. legostadgan från 1700-talet och bytt princip inom arbetsrätten. Det kan vi naturligtvis inte godkänna, för det skulle vara att direkt bryta mot arbetarrörelsens traditioner. Men jag vill peka på en sak. Man kan straffas på en mängd olika sätt med denna legostadga. Den som tar emot en för hög löneökning och den som ger den kan straffas, men även — enligt rättspraxis — den som har anstiftat eller varit medhjälp till detta brott. Den typen av rättspraxis tänker sig den socialdemokratiska regeringen att föra in i svensk arbetarrätt för närvarande. Sedan till frågan om tvångsmedlingen. Jag måste ge Lars Ulander fullständigt rätt när det gäller en sak. I lagen om lönestopp finns det inga hinder mot strejker — det finns det i 5 § i regeringens förslag. Men det är andra tilltänkta lagar som begränsar. Om Lars Ulander har förklarat detta rätt för utskottet, så kommer det att gå till på följande sätt enligt det förslag han har om tvångsmedling: Man får alltså ett lönestopp. En part på arbetsmarknaden säger att nu måste vi justera våra löner. Företaget säger noll öre, och så säger facket kanske 5 kr. Då får man inte vidta stridsåtgärder, utan då blir det tvångsmedling. Den tvångsmedlingen skall i sin tur hänskjutas till regeringen för dispens. Det kan vara 10 öre som medlarna föreslår. Facket får då inte strejka, eftersom det skulle anses råda kollektivavtalsliknande förhållanden. Det måste vara innebörden. I annat fall får man strejka mot en regering. Då är det bara en politisk strejk, och man har fortfarande lönestoppet kvar. Jag anser att de arbetande i svensk fackföreningsrörelse inte strejkar av okynne. De strejkar därför att de vill uppnå någonting. Och ett strejkvapen som inte medför att man uppnår någonting har ett mycket begränsat värde. Det har naturligtvis det värdet att man kan visa sitt missnöje, men i realiteten har väl de arbetande fråntagits möjligheten att strejka för det materiella innehållet. Det är alltså regeringens paket som vi har tagit ställning till. Vi tycker naturligtvis att det är ansvarslöst av regeringen att lägga fram ett sådant paket, när man redan på förhand vet att man inte har majoritet för det i riksdagen — och ställer till denna politiska oro. Vi kan kanske säga att det är Feldt som har fällt regeringen. Men det kanske mest allvarliga som jag vill peka på är ändå att den roll som spelas av LO-förbundsledningarna och LO:s toppar är mycket tragisk. Det är faktiskt någonting som ingen i arbetarrörelsen skulle vilja uppleva. Respekten för fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen har under de här dagarna kraftigt skadats. Det är ju de radikala arbetarna som i dag får ställa upp för fackföreningsrörelsen. En av mina bästa vänner — partikamrat, ordförande i en stor fackförening — har på grund av regeringens och fackföreningstopparnas agerande fullt jobb med att hålla medlemmarna kvar i facket. Det är en oerhörd skada som har skett de här dagarna. Vpk är inte utan alternativ till det som anses vara kris. Vi säger att det kan komma en kostnadskris här om en tid, när utvecklingen fortsätter. Det är problem med bytesbalansen, det är överhettningsproblem, och vi har inte någon särskilt hög produktivitet. Vi har i vår ekonomiska motion i januari, och även nu, pekat på att man kan komma till rätta med detta om man vidtar åtgärder åt rätt håll. Varför inte göra om skatteomläggningen? Varför inte driva en ny, helt statlig lönepolitik? Och varför inte göra kraftiga vinstoch förmögenhetsindragningar? Varför inte sätta prispress på företagen? Varför inte återinföra valutaregleringen och valutakontrollen helt och hållet? Och varför inte börja demokratisera arbetslivet? Skall vi i arbetslivet få ut någonting av nytta för hela svenska folket, så måste arbetslivet demokratiseras. En av de viktigaste demokratiåtgärderna är ändå att få en bra miljö, och då måste man vidta åtgärder för detta. Och inte minst: vpk har föreslagit att man skall styra arbetskraften till industrin, vården och omsorgen, och därmed minska överhettningen i svensk ekonomi. Vi har alltså ett alternativ. Det finns, som även Lars Werner redovisade, möjliga alternativ när det gäller att komma till rätta med kostnadsutvecklingen. Vi har som sagt föreslagit att man skall stoppa de högavlönades löneutveckling. Men det går med andra konstruktioner i linje med strävandena att föra en rättvis fördelningspolitik här i landet. Man kan t.ex. införa ett lönetak. Brott mot regeln om det lönetaket beivras genom att man inför företagsbot — progressivt naturligtvis; när det gäller höga inkomster får företaget betala stora summor vid brott mot regeln. Man kan också tänka sig en vinstindragning som går till en skatterabatt till de lågavlönade. Om man skulle föra in den typen av åtgärder, så skulle vi minska pressen i form av ökade lönekrav från de lågavlönade i landet. Behoven av stora löneökningar skulle inte föreligga. Vi skulle minska inflationen. Men det kräver en sak, herr talman! Det kräver att man riktar åtgärderna åt ett annat håll än mot de lönearbetande, att man inte föreslår lönestopp som drabbar de lägst avlönade. Förslaget från regeringen att den här lilla fördelningen som man skall göra under lönestoppet skall gå till de lågavlönade — det är ju helt statligt dirigerad lönepolitik, som inte ger något som helst inflytande för de fackliga organisationerna. Vi har som sagt, herr talman, en alternativ linje som överensstämmer med arbetarrörelsens värderingar och intresse. Och det är på grund av detta alternativ som vi med gott samvete kan säga ett bestämt nej till generellt lönestopp, strejkstopp och tvångsmedling och införande av en legostadga från 1917: Därmed kan jag också yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid ett stort antal tillfällen har jag tagit kammarens tid i anspråk, och det här får bli mitt sista inlägg i denna debatt. Jag lyssnade mycket noga på Lars-Ove Hagbergs tal. Men jag upplevde någonting märkligt i hans tal. Han använde inte på hela tiden ordet klassamarbete. Det är nog första gången han inte har gjort det här i kammaren; jag skall göra en källstudie om det vid tillfälle. Herr talman! Jag kan ännu en gång konstatera att oppositionen är beredd att föra landet in i en politisk kris. Ovanpå en ekonomiskt besvärlig situation läggs också parlamentariska osäkerheter. Oppositionen vägrar att ta den möjlighet som regeringens krispaket innebär och är beredd att fälla den socialdemokratiska regeringen. På den punkten är oppositionspartierna överens, men vad är alternativet? Alla partier är överens om att det krävs ekonomisk-politiska åtgärder. Men oppositionen har inte förmått ena sig på en enda punkt för att vidta några sådana åtgärder. Dess svar är enbart tomhet. Som fackföreningsman är jag särskilt besviken över att vänsterpartiet kommunisterna är berett att fälla en arbetarregering tillsammans med den politiska högern. Det innebär att Lars Werner, Carl Bildt, Karl-Erik Persson, Bo Lundgren, Bertil Måbrink, Birger Hagård, Lars-Ove Hagberg, Anders Björck, Viola Claesson och Margaretha af Ugglas tillsammans och gemensamt är beredda att fälla den regering som velat ta ansvar för de lågavlönade, för välfärden, för sysselsättningen och inte minst för en rättvis fördelningspolitik. Det är ett historiskt ansvar de tar på sig.

Herr talman! Det var, som jag upplever det, ett av de sämsta försvarstal som en advokat för en socialdemokratisk politik någon gång har framställt. Lars Ulander säger egentligen att när socialdemokraterna lägger fram ett förslag skall vänsterpartiet kommunisterna lyda minsta vink. Om de inte lyder är de förrädare. Det spelar då ingen roll, herr talman, om socialdemokraterna har lagt fram ett gammalborgerligt förslag om lönestopp, strejkförbud, tvångsmedling och legostadga från 1917. Lars Ulander säger att det lilla utrymme som finns 1991 skall vänsterpartiet kommunisterna nöja sig med, vänsterpartiet kommunisterna som tror på att fackföreningarna kan ta ansvar för och kämpa för rättmätiga löneökningar 1990, 1991 och under hela 90-talet. Lars Ulander säger att vi tillsammans på något sätt skall avslå detta. Vi i vänsterpartiet kommunisterna, Lars Ulander, hade varit mycket stolta över om även socialdemokraterna hade ställt sig bakom arbetarrörelsens idéer om att icke införa lönestopp mot de lågavlönade. Jag kan, tragiskt nog, bara konstatera att det är borgerligheten som ställer sig bakom detta. Det borde vara en lärdom att dra för Lars Ulander. Det är tragiskt att Lars Ulander på sin stora dag i dag, då riksdagen behandlar arbetsmarknadsutskottets betänkande, får försvara ett gammalborgerligt förslag.

Herr talman! Det finns i den här kammaren inte en enda ledamot som under de senaste dagarna inte fått mängder av brev från människor som är upprörda i sitt innersta över regeringens förslag om lönestopp och strejkförbud. Strejkrätten är en omistlig del av vårt demokratiska arv. I mer än 90 år har arbetstagarna i Sverige haft denna rätt att med strejkens hjälp förbättra sina löneoch arbetsförhållanden. Utan strejkrätten hade vårt samhälle sett väsentligt annorlunda ut i dag. ringen att man över en natt skall beröva alla löntagare denna rätt. Ingenstans i västvärlden har man vidtagit en sådan åtgärd. Inte ens i Östeuropa skulle man i dag våga föreslå något så oerhört. Nej, ingrepp i strejkrätten tillgrips faktiskt endast i diktaturer och då som ett första steg på vägen mot att begränsa de demokratiska rättigheterna. Varför föreslog regeringen då en sådan åtgärd och trodde att den skulle gå igenom? Jo, regeringen hade fått ja från LO, och då ansåg regeringen att detta gick an. Men hur kan regeringen anse att ett ja från LO rättfärdigar att alla löntagare i Sverige berövas sin grundlagsenliga strejkrätt! Ja, det är naturligtvis möjligt endast därför att vi i Sverige har ett för ett demokratiskt land osunt intimt förhållande mellan politisk och facklig makt. Vi har i Sverige exakt den maktstruktur som man nu i Östeuropa och i Sovjetunionen håller på att bryta upp. Vi har precis det system som man där nu stiftar lagar emot för att, som det kallas, bryta partiets monopolställning. Att ett fackförbund tror sig ha mandat att sanktionera politiska beslut på alla andras vägnar är en tydlig illustration till att vi i vårt land är på väg åt precis samma håll som när det gäller den modell som öststaterna nu överger. Ytterligare ett exempel fick vi häromkvällen i TV när nyhetsreportern intervjuade medlemmar i Kommunalarbetareförbundet.

Förslaget om att beröva medborgarna strejkrätten är ett tydligt exempel på hur bräcklig demokratin är när ett stort parti infiltrerar stora organisationers beslutsnivåer, så att beslutsfattarna i samhällstoppen alla är kompisar, tillhör samma middagsgäng och sitter på både politiska och fackliga stolar samtidigt. Då kan man sätta sig över lagar och förordningar, som i Ebbe Carlsson-affären, och då kan man beröva medborgarna deras demokratiska rättigheter, vilket regeringen nu föreslagit. Förslaget är nu visserligen något modifierat i och med den väckta motionen, men i grunden är avsikten exakt densamma — löntagarna skall berövas den fria strejkrätten. Det hjälper inte att socialdemokratiska ledamöter i riksdagen motionerar för att rädda ansiktet på regeringen. Det räcker inte att Stig Malm och andra fackpampar går ut offentligt och ber om ursäkt och gör avbön. Kvar står det faktum att både regeringen och LO:s ledning fullständigt missbedömde sina medlemmars känsla för rättssäkerhet och föreslog det oerhörda. Jag har full förståelse för de förskollärare, fritidspedagoger och kommunalarbetare från Luleå, Göteborg, Malmö och många andra orter i landet som skriver mängder av brev och vädjar om att vi i riksdagen skall värna om rätten till de fackliga stridsåtgärderna. Sverige har ratificerat flera internationella konventioner som tillförsäkrar medborgarna rätten att strejka. Den viktigaste är Europarådets sociala stadga från 1961. Däri fastställs inom vilka ramar strejkrätten möjligen kan inskränkas. Folkrättsliga experter menar att skälen för det föreslagna strejk förbudet inte är tillräckliga för att godkännas vid en prövning mot konventionen. Också lagrådet har uttalat tvivel när det gäller den långa tidsperiod som regeringen har föreslagit. Genom en rad uppmärksammade domar i Europadomstolen har Sverige i Europa ett skamfilat rykte när det gäller bristande rättssäkerhet. Att ytterligare understryka detta genom att beröva medborgarna rätten att använda fackliga stridsåtgärder vore ödesdigert. I sitt inledningsanförande sade Ingvar Carlsson: Sverige har i dag en slagkraftig regering. Men den enda slagkraft som den regeringen har riktar sig i det här förslaget mot lågavlönade som inte kan trixa sig förbi lönestoppet. Den enda slagkraft regeringen i dag har används till att försöka hindra medborgarna från att utnyttja den grundlagsfästa strejkrätten. Jag kan inte avhålla mig från att tala om vad en av de metallarbetare sade som Ingvar Carlsson träffade vid sitt besök på Saab-Scania i Södertälje i måndags. Socialdemokraterna borde skämmas, sade han. Det är uppenbart att ett starkare skydd krävs för att skydda strejkrätten från regeringar som misslyckats med sin ekonomiska politik och som fullständigt fjärmat sig från all anständighet när det gäller respekten för demokratiska rättigheter. Det är därför jag, förutom avslagsyrkandet, i min motion har yrkandet att nya regler införs som betydligt försvårar möjligheten att göra inskränkningar i den grundlagsfästa rätten att vidta stridsåtgärder. Motionen innehåller också flera modeller som skulle kunna användas för ett sådant stärkt skydd.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

Herr talman! Liksom så många andra har jag grubblat en hel del över hur det har kunnat bli så här. En möjlighet är att framför allt regeringen inte, och för all del inte heller andra partier, ordentligt har ansträngt sig för att göra en seriös och djuplodande analys av de svenska krisfenomenen. Det är ju en djup kris. Det är många djupa kriser. Ingvar Carlsson sade tidigare här i dag att om riksdagen skulle anta propositionen, skulle vi undvika både en ekonomisk och en politisk kris. Om det ändå vore så lätt. Jag tror inte alls att det är så lätt. Jag är övertygad om att krisen, eller kriserna, går mycket djupare. Om vi hade gjort en seriös, varför inte också vetenskaplig, analys skulle vi kanske ha kunnat hitta gemensamma lösningar. Låt mig ta en notis i en av morgontidningarna som exempel. Där skrivs att Sverige inte kommer att kunna sänka sina kväveoxidutsläpp med mer än 5 Yo till 1995. Så heter det enligt en rapport från naturvårdsverket. Men 1988 fastställde riksdagen målet till 30 26. Naturens krav sägs vara minst 50 96. Men det blir alltså bara 5 90! Där har vi en allvarlig miljökris. Men det är inte bara en miljökris. Det hela hänger samman med ekonomin. Kväveoxiderna bidrar som bekant till skogsdöden. Lennart Schotte, som förvisso inte är en miljöpartist utan skogsindustriexpert, har varnat för att tillväxten i skogen kommer att upphöra och att 85 miljarder kubikmeter skog snart kan gå förlorad på grund av miljöförstöring. Det gäller hela Europa och i stor utsträckning skogslandet Sverige. Det finns alltså ett samband mellan miljökris och ekonomisk kris. Det kan påvisas om och om igen. Vad är det som orsakar kväveoxidutsläppen? Jo, det är enligt samma rapport från naturvårdsverket trafiken. Då borde man kunna dra slutsatsen: Vi måste byta trafiksystem. Vi måste ingripa. Självklart — kan man tycka. Men det sker inte. Då borde man analysera varför det inte sker. Bengt Westerberg talade tidigare om rationalism i politiken. Varför sker ingenting? Nej, säger man, vi måste följa världsmarknaden och marknadens krafter. Vi måste följa den osynliga handen. Men problemet med den osynliga handen är att den inte bara är osynlig, den är obefintlig. Den osynliga handen är en täckmantel för att det i själva verket fattas centrala och viktiga beslut i storföretag långt utanför landets gränser, på helt annan plats än i denna riksdag och av denna regering.

Ändå uppträder den svenska regeringen, och det är förståeligt, som om den hade stor makt, som om den enligt grundlagen styrde riket. Men eftersom den inte styr agerar den inte långsiktigt. Den reagerar på kortsiktiga situationer. Den planerar inte en långsiktig inbromsning av ekonomin, utan den panikstoppar. Vad leder det till? Jo, en regering som inte styr skapar en s.k. legitimitetskris. Folk märker att regeringen inte styr. Regeringens åtgärder leder inte till avsett resultat. Folk slutar alltså att lita på regeringens förmåga. Då hände någonting inte bara i regeringen utan i hela den härskande klassen — detta har nyligen också Harry Schein skrivit om — som egentligen inte har någon makt men som uppfattas som makthavare. Det sprider sig liknöjdhet och egoism. Egenintresset tar överhanden. Vi ser det dagligen. FFV-chefen har lyckats tillförsäkra sig 5,5 miljoner i pension före 65-årsdagen. En börschef låter börsen bekosta hustruns utlandsresor. Detta är bara dagsexempel. Landet drabbas av någonting som kan kallas en moralisk kris. Folket slutar inte bara att tro på regeringens förmåga utan också på regeringens goda vilja. Om höjdarna inte vill vara förebilder — varför skall då vanligt folk vara bättre? Visserligen har, som vi har sagt tidigare, en stor majoritet av svenska folket sagt att man är beredd att sänka sin materiella standard om det skulle kunna rädda miljön. Men varför skall vårdbiträden hålla igen om inte direktörer och statsråd gör det? Vi har som bekant föreslagit att riksdagsledamöter och statsråd skulle sänka sina löner med 5 90 för att gå i spetsen för en åtstramning. Det skall i sanningens namn sägas att den första reaktionen från de socialdemokratiska förhandlarna var positiv. Men när de hade frågat dem som skulle bli berörda blev svaret nej! Är det då konstigt om hela landet hamnar i en sorts anarki, där huggsexa och skandalaffärer blir rubrikorden för dagen? Herr talman! Jag har velat mycket överskådligt och naturligtvis förenklat visa att det finns allvarliga krisfenomen som inte alls behandlas i den väldigt tunna proposition som vi har fått samt att krisfenomenen hänger ihop. Det finns omfattande litteratur om detta. Jag skall inte fördjupa mig i det just nu, men jag tror att det skulle vara bra för framtiden om man tog litet allvarligare på krisfenomenen och analysen och försökte finna lösningar djupare. Insikten om ett system och en kris som skulle kräva en mycket mer långsiktigt och ekologiskt inriktad sparsamhet finns långt utanför miljöpartiet. Den finns hos alla dem som enligt den västtyske sociologen Claus Offe kunde kallas för de drabbade. Hans enkla skildring är att i stället för den gamla vanliga klasskillnaden mellan arbete och kapital har vi nu en skillnad mellan de drabbade och intressenterna, mellan dem som drabbas av samhällsförändringen, av miljöförstöringen, av glesbygdsutarmningen och alla baksidor av det som kallas framsteg å ena sidan och dem som har intressen i detta å den andra. Det kan vara näringslivet, men det kan också vara politiska och offentliga makthavare. Här finns den nya konflikten i samhället: å ena sidan de drabbade, de berörda, offren och å den andra intressenterna. Problemet — och det är den allvarliga bakgrunden till den situation som vi har i dag — är att fem av de sex partierna bildades för 100 år sedan mer eller mindre på grund av konflikt mellan arbete och kapital, medan ett parti, nämligen miljöpartiet de gröna, är bildat som språkrör för de drabbade gentemot intressenterna i den nya tidens motsättningar. Naturligtvis finns det också i andra partier, särskilt inom centern och vpk, många förespråkare för de drabbade. Det vore oärligt att påstå något annat. Naturligtvis finns det sådana förespråkare också bland folkpartiets och moderaternas medlemmar och väljare, men dessa båda partier uppträder framför allt som intressenternas representanter, kärnkraftproducenternas, vägbyggarnas, rationaliserarnas och den kapitalistiska tillväxtlogikens representanter. Det stora problemet är naturligtvis regeringspartiet, socialdemokratin, som historiskt är de drabbades parti, men som efter 52 års maktutövning också — jag säger inte i stället — har blivit intressenternas parti. Sällan har den konflikten kommit till så tydligt uttryck som när det gäller förslaget till strejkförbud, men den återkommer också i en mängd sammanhang som vi alla känner till, inom energipolitiken, inom trafikpolitiken, när det gäller EG-anpassningen, inom miljöpolitiken och fredspolitiken osv. Denna konflikt går rakt igenom socialdemokratin. Skall socialdemokraterna vara ett parti för de drabbade, för dem som utsätts för problemen, eller är det intressenternas parti? Det är en oerhört viktig fråga hur detta löses inom socialdemokratin. Man kan naturligtvis presentera det problemet på ett hånfullt sätt, som moderaterna gör, men man kan också söka ta det på allvar, som vi försöker göra. Vi har sagt att det finns ett betongansikte hos socialdemokraterna, och ni känner själva till det: säpoansiktet, vapenskandalernas ansikte, Ebbe-affärens ansikte, strejkförbudet, hotet om avskaffande av kommunernas vetorätt, talet om majoritetsval osv. Men det finns också ett grönare, mänskligare ansikte, och det är vi väl medvetna om i miljöpartiet. Det finns inom SSU och inom miljödepartementet. Det finns bland fredsvänner. Det finns rättskämpar inom ert parti och medlemmar som tar parti för förtryckta folk, och det förekommer en jämställdhetskamp. Också inom regeringen görs seriösa gröna och humanistiska insatser. Vårt mål i de samtal som vi hade om krispaketet var inte — det gjorde vi mycket klart — att få några miljoner eller några miljarder till diverse projekt. Vårt mål var att få hjälpa till, faktiskt att försöka förmå er att något tidigare bestämma er i några frågor där ni ändå måste bestämma er. Ni kan inte smita undan i det oändliga. Det var därför som vi prioriterade krav som att stoppa en reaktor eller att grundlagsskydda Norrlandsälvarna, stoppa JAS eller att satsa på järnväg i stället för på motorvägar. Vi visste självfallet att vi inte kunde få igenom allt detta, men vi var medvetna om att de kraven har stöd långt in i era kretsar. Det är inget extremistiskt krav att be er att ni nu skall bestämma er för att stoppa JAS. Det finns militärer som vill stoppa JAS. Jag har jobbat tillsammans med Jan Nygren, statssekreterare i försvarsdepartementet, i en aktionsgrupp mot JAS för ett antal år sedan. Det är inte fråga om några extrema krav, men ett tillgodoseende av dem skulle vara trendbrytande signaler om att socialdemokratin äntligen började bestämma sig för en historisk kompromiss mellan arbetarrörelsen och den gröna rörelsen i vid bemärkelse, inte bara miljöpartiet. Det gick tyvärr inte, och jag tycker att det var synd. Jag menar att socialdemokratin måste välja sida. Annars är det risk för att ni slits sönder. Det kan sägas vara ert problem, men det är också hela Sveriges problem, som läget är i dag. Jag ser nui tidningarna att det spekuleras om en uppgörelse mellan er och folkpartiet någon gång efter den här krisen, om kärnkraft, om Öresundsbro, om ännu mera EG-anslutning, om en folkpartistisk ekonomisk politik. Jag hoppas att det är spekulationer. Visar det sig vara sant, möts vi i den politiska kampen oundvikligen som motståndare. Men om alla de krafter som jag tidigare nämnt och som finns hos er, nu äntligen litet mer kunde sätta sin prägel på socialdemokratin — vi begär ingenting orimligt — skulle vägen till en svensk perestrojka för miljö, välfärd och aktiv fredspolitik ligga öppen. Förr eller senare måste en sådan perestrojka komma. Frågan är vilken roll Ingvar Carlsson vill spela. Det gjordes tidigare här dumma anspelningar på Östeuropa. Låt mig ändå ta det hela mera från den skämtsamma sidan och, som sker i korridorerna, fråga om Ingvar Carlsson vill vara en svensk Gorbatjov som öppnar för samverkan med nya poli tiska krafter eller om han vill spela Likhatjovs roll som försvarare av intressenterna. Det är en verkligt allvarligt ställd fråga. Förr eller senare måste Ingvar Carlsson välja, och gör han det inte, kommer folket att välja åt honom. Herr talman! Lars Ulander frågade tidigare hur miljöpartiet kan fälla en s-regering. Låt mig göra mycket klart att vi inte fäller någon regering. Vi fäller en proposition som inte kan försvaras. Han frågade också hur vi kan öppna vägen för en moderat energipolitik. Låt mig mycket klart säga: Vi öppnar inga vägar för en moderat energipolitik. Vad det kan öppnas vägar för är den socialdemokratiska perestrojkan, som skulle vara av stort värde för hela vårt land.